Herr talman! Ett par passusar i herr Nilssons i Agnäs anförande är ganska förbluffande. Här diskuterar vi alltså en anslagsfråga där hundratals miljoner kronor skall rulla, och han säger öppet att det knappast hör till saken — här är inte rätt forum att diskutera åt vilket håll och till vilket ändamål de skall rulla. Nu är det väl inte så att han i själ och hjärta anser detta; han vill väl helt enkelt inte höra talas om de obehagliga fakta som vidlåder speciellt Världsbankens utlåning — den Världsbank som Sverige stöder. Herr Nilsson i Agnäs må säga vad han vill! Han kan gå till Världsbankens årsrapporter, han kan gå till dess egen statistik, han kan gå till de dokument som har med Världsbankens konstitution och organisation att göra. Han skall finna att det trots allt är förre krigsministern McNamara som är ordförande. Han skall finna att alla Världsbankens ordförande har varit amerikanska storkapitalister. Han skall finna att de huvudsakliga låntagarna är länder av typen Grekland, Brasilien, Indonesien, Thailand, Sydafrika. Han skall finna att det faktiskt finns belägg för att man beviljade det stora lånet till Sydafrika härom året. Han kan gå till invandrarverkets handlingar och se att det finns belägg för vad jag nämnde om den brasilianske flyktingen som inte kommer att beviljas politisk asyl. Han kan också få klart belagt för sig att Världsbanken, som Sverige alltså stöder, ställer sådana villkor för mottagarna som innebär att de måste acceptera en mycket utpräglad storföretagsvänlig och kapitalistisk ordning, som begränsar deras nationella självständighet och rörelsefrihet. Han vet att Sverige stöder allt detta, och han kommer att rösta för det. Jag tror att hans ovilja att höra dessa faktiska omständigheter relateras har den mycket enkla bakgrunden att han inte vill höra om den verklighet som han tänker rösta för, utan han vill kunna sova lugnt i natt i tron på att missionen och storkapitalismen skall lösa de fattiga ländernas problem.
Herr talman! Jag tog upp herr Svenssons i Malmö anförande under erkännande av att han kanske rörde vid förhållanden som borde kritiseras, men när han här i ett i förväg skrivet anförande — där t.o.m. ”fru talman” tydligen stod i manuskriptet — rabblade upp en mängd saker gjorde det på mig ett beklämmande intryck. Ingen kan ju direkt granska det han sade. Vissa uppgifter var kanske riktiga, men han hopade dem i sådan mängd. Han talade också om dokument som jag kunde läsa. Ja, dem kan jag läsa, men han hade tolkat dem på ett sätt och jag och andra skulle tolka dem på ett annat sätt, åtminstone i vissa delar. Om herr Jörn Svensson vill skapa tilltro för kommunismen eller för sitt sätt att se på världen — han kanske kallar det marxismen — måste han framföra sina tankar på ett annat sätt. Jag måste som åhörare här i bänken — liksom vilken annan åhörare som helst — reagera. Man går väl inte fram på det där sättet, om man vill vinna förtroende! Det ger mig ett skrämmande intryck av att den värld vi är på väg in i — eftersom förmodligen herr Jörn Svenssons sympatisörer blir allt fler — är en värld där förtrycket kommer från ett annat håll än det herr Svensson nu pekar på, men det kommer i alla fall. Herr Svensson nämnde Etiopien. Jag inbillar mig att jag också känner Etiopien en smula, eftersom jag har rest där. Jag känner till CADU-projektet, jag känner till svenska insatser där. Jag skall inte blanda mig i grälet mellan socialdemokrater och kommunister, men jag anser det riktigt att vi fullföljer det vi har börjat med där ute i Etiopien. Och vad vill herr Jörn Svensson sätta i stället för Haile Selassie som han angrep? Haile Selassie har säkert många svagheter, han är i händerna på folk som han kanske inte borde ha att göra med. Men är en kommunistisk diktatur bättre? Skulle det vara någonting som vi borde önska att få i stället? Jag har aldrig någonstans i de stater, där den ideologi som herr Jörn Svensson företräder har kommit till makten, sett att människor har blivit friare eller rikare. Jag påstår att det är osanning herr Svensson far med. Kanske invänder han nu: Det har jag inte sagt. Men indirekt är hela hans bevisföring och hela hans resonemang just ett typexempel på hur man talar i de länder där man påstår sig vara för friheten, för de fattiga folkens frigörelse, men i själva verket håller människorna inom sina egna gränser i tvång, ja, i oerhört hårda bojor, där man håller länder, som man har lagt under sig, i den hårdaste fångenskap. Vi kan tänka t.ex. på de baltiska randstaterna.
Herr talman! Tre korta punkter! För det första: Jag talar inte här i kammaren för att vinna förtroende hos herr Agnäs, det kan jag försäkra honom. För det andra: Återigen ett ganska förbluffande yttrande! Här säger herr Agnäs att han inte kan bemöta mig, för han har inte läst de handlingar som rör Världsbanken. Hur vore det om han läste dem, innan han satte sig här och voterade och beslutade om hundratals miljoner? Då fick han reda på det här lånet till Sydafrika och andra vackra ting. För det tredje skulle jag vilja säga att vi nu här ser ett typiskt exempel på en man som har så att säga överlevt från det kalla krigets atmosfär. Befrielserörelser, över vilka det kommunistiska partiet i detta land varken har vilja — och om det hade vilja inte förmåga — att utöva något tryck eller något inflytande, dessa befrielserörelser som spontant kommer att uppstå i de utsugna länderna är för herr Agnäs alltid liktydiga med kommunism av det enkla skälet att de hotar den samhällsordning som i decennier och århundraden har plundrat de här fattiga nationerna.
Herr talman! Det var ju intressant och lärorikt att höra att herr Jörn Svensson inte talade för att inge herr Agnäs, som han kallar mig, förtroende. Det är alltså olika människor som herr Jörn Svensson vänder sig till. Somliga vill han inge förtroende hos, och då förmodar jag att det är de människor som kanske i huvudsak bara tar emot upplysningar och informationer från ett visst håll, medan han räknar med att hos oss, som försöker se saken från olika håll, är det omöjligt att inge förtroende. Vidare säger han att jag har sagt att jag inte har läst dokumenten. Herr Svensson begärde att vi skulle läsa dem på samma sätt — om vi läste dem. Då sade jag att han förutsätter att vi skulle läsa på samma sätt som han. Vi läser dessa dokument med en annan tolkning, sade jag. Det är väl sant att jag som riksdagsman inte sätter mig ned och läser precis alla papper som angår de olika propositioner eller förslag som kommer; det är väl en helt omöjlig uppgift i sin omfattning, särskilt som jag inte hör till detta utskott. Men å andra sidan är jag inte helt okunnig om vad Världsbanken är och vad den gör osv. Jag måste framhålla att vi alltid kommer att tolka dem olika. Men av herr Jörn Svenssons anförande lät det som om sanningen låg bara på hans sida. Jag medgav ju att han kunde ha delar av sanningen, men han framställde den på ett sätt som inte ingav förtroende. Sedan talade han om någon som hade överlevt det kalla kriget — om det var jag vet jag inte. Men jag är säker på att om de ideologier segrar som herr Svensson företräder, så har jag ingen chans att överleva.

Herr talman! Det är med glädje man konstaterar att vi i dag tillryggalägger en ny etapp på vägen mot enprocentsmålet enligt den fastlagda tidtabellen. Vi skall inte underskatta de statsfinansiella påfrestningar som kommer att uppstå när biståndet närmar sig 2 miljarder. Men vi bör nog inte i riksdagen överväga att rygga den utfästelse som Sverige har gett i Förenta nationerna och inför andra internationella fora till de fattiga folken. Vv Det viktigaste som har skett på senare tid i fråga om u-hjälpen är antagandet i höstas av FN-strategin för det andra utvecklingsårtiondet, som 1970-talet skall bli. Fru Thorsson har nyligen vältaligt erinrat därom. Det är ett centralt dokument med riktlinjer, nya mål och förhoppningar. Man flyttar fram positionerna från 1960-talet, från det första utvecklingsårtiondet, som berett så många besvikelser men som ändå bidrog till att främja och aktivisera industriländernas insatser, säkert mer än som hade skett om inte detta utvecklingsårtionde hade proklamerats i FN. Det bistra faktum kvarstår dock att klyftan mellan fattiga och rika länder har vidgats under 1960-talet, även om u-ländernas nivå mycket sakta har höjts. Denna klyfta kommer att bestå under överskådlig tid. Uppnåendet av enprocentsmålet, även i det nya och kvalitativt förbättrade skick i vilket det uppställts i FN-strategin, betyder inte att denna klyfta skulle minska, inte heller utan vidare att nettoinflödet av bistånd till u-länderna skulle öka. Skuldräntor och amorteringar på de lån som u-länderna tagit upp i industriländerna växer hotfullt alltmer och tar nu cirka hälften av bruttoinflödet av bistånd. Teoretiskt kan ett läge uppstå inom en relativt nära framtid där kapitalutflödet från u-länderna överstiger vad de får in i bistånd från i-länderna. Om detta skall kunna förhindras, vilket är tvingande angeläget för att inte u-ländernas handel och utveckling skall lamslås, är det väsentligt med en stor samlad aktion av industriländerna för att skriva ner u-ländernas skuldbörda. Sverige och likasinnade länder bör här ta lämpliga initiativ. Dess värre får man nu konstatera att u-hjälpen är i motvind i de stora industriländerna. Låt mig framhålla att ett väsentligt drag i den nya FN-strategin är att den tillförts en ny dimension. Vid sidan av betoningen av den ekonomiska tillväxten och bruttonationalinkomsten, som tidigare har dominerat målsättningen, har nu sociala mål och syften förts in i strategin på förgrundsplats. Inte minst från svensk sida har värdefulla initiativ här tagits och vunnit beaktande — man kan nämna professor Gunnar Myrdal och riksdagsledamoten Inga Thorsson som spelat en betydande roll i att slå fram just de sociala värderingarna i FN-strategin. Det heter nu i strategin att utvecklingens yttersta syfte är att förbättra människans levnadsvillkor och därför bör en rättvis fördelning av inkomster och förnödenheter åstadkommas för att främja såväl social rättvisa som effektivitet i produktionen. Man kan konstatera att den nya FN-strategin ligger väl i linje med svensk biståndspolitik, antingen det gäller att renodla målet för offentligt bistånd obundenhet i biståndet eller betoningen av de multilaterala organen. Låt mig, med den arbetsfördelning vi har gjort i utrikesutskottet, beröra ett par reservationer. I reservationen 3 av herrar Turesson och Virgin tolkas FN-strategin på ett särskilt sätt, och reservanterna drar slutsatsen att Sverige inte bör ge bistånd till Cuba. Motivet är att Sverige borde inrikta sig på att bistå de fattigaste länderna och att Cuba inte tillhör den kategorin på grund av det rikliga biståndet från öststaterna. Vårt bistånd till Cuba är nu några miljoner under ett år dels för ett s.k. multibi-projekt i UNESCO:s regi till en kostnad av 10 miljoner kronor under en femårsperiod, dels några projekt för mödraoch barnavård. Det var inte korrekt när herr Virgin nyss sade att FN-strategin lägger ”huvudvikten” vid insatser i de allra fattigaste länderna. Där talas inte om någon huvudvikt utan om särskilda insatser, särskilda åtgärder, särskilda program. Men därav skall man icke dra slutsatsen att Sverige måste eller bör utforma sitt bistånd uteslutande med tillämpning av fattigdomskriteriet — det har redan erinrats om detta. De flesta länder som vi ger betydande bistånd kan utan vidare hänföras just till denna kategori av de allra fattigaste. Men annars finns för närvarande ingen definition av FN-strategins ländergrupp ”de minst utvecklade”, och att utforma en sådan definition är inte en uppgift för Sverige ensamt. FN:s generalförsamling antog emellertid i höstas en resolution som innebär en begäran till berörda organ att studera denna fråga för att få fram en identifiering, få kriterier på gruppen ”de allra fattigaste”. Den s.k. Tinbergenkommittén håller på att undersöka dessa frågor. Ekonomisk-sociala rådet, UNCTAD:s styrelse och andra internationella biståndsorgan har också anmodats att ge hög prioritet åt saken, så att generalsekreteraren i höst skall kunna rapportera till generalförsamlingen. Det kan nog inte bli tal om att entydigt utpeka en särskild ländergrupp på säg 10—20 nationer och säga att just de är de allra fattigaste. Snarare kommer man att sätta upp vissa kriterier i samband med varje särskild biståndsinsats, med beaktande av att ett land kan vara allmänt sett mycket svagt utvecklat men mer avancerat i vissa särskilda avseenden. Man rör sig här naturligtvis på utomordentligt ömtåliga fält, men vi har skäl tro att denna debatt skall föras framåt i nära framtid och öka förutsättningarna för att inrikta biståndet där hjälpbehovet är störst. Men även därefter måste det vara klokt för oss att bibehålla rörelseutrymme och flexibilitet i vårt länderval. När reservanterna herrar Turesson och Virgin pekar på öststaternas bistånd till Cuba och anser att detta skulle vara motiv för oss att avbryta en insats — klen som den är men dock en början — till Cuba, så har detta varken stöd i FN-strategin eller i den svenska riksdagens tidigare uttalanden i denna fråga. Tvärtom sade riksdagen i fjol att ett utvecklingssamarbete med Cuba kan bli möjligt och motiverat. Det finns alltså ingen anledning att tillmötesgå reservanterna. Jag vill i det sammanhanget erinra om att herr Hermansson i Stockholm m.fl. har motionerat om ett biståndsanslag till Cuba på 20 miljoner kronor som ett första steg i en utbyggnad av sjukoch hälsovård enligt ett program som uppges vara beräknat till 100 miljoner kronor och som skissartat skulle vara presenterat för SIDA. Utrikesutskottet har yrkat avslag på den motionen, och man kan väl utan vidare säga att projektet inte är så konkret utvecklat och moget att något svenskt anslag i dag skulle vara påkallat, även om vi med tiden kan bli intresserade av att stödja projektet. Som framgår av Kungl. Maj:ts proposition prövar SIDA för närvarande förutsättningarna för vidgade insatser från svensk sida till Cuba. Ett par man befinner sig redan där, och i dagarna kommer en delegation från utrikesdepartementet och SIDA att resa ner till Cuba och studera lämpligheten och möjligheten av nya biståndsinsatser. Medan ländervalet är på tal skall jag säga några ord om reservationen 4 av herr Dahlén m.fl. beträffande biståndsinsatser i Zambia och Botswana. Reservanterna yrkar att SIDA skall utarbeta en plan för att väsentligt öka biståndet till dessa båda länder. Reservationen är föga starkt motiverad, eftersom detsamma i själva verket sägs med andra ord av utrikesutskottets majoritet.

SIDA har byggt ut sitt biståndskontor i Zambia och därmed underlättas att väsentligt öka våra insatser, vilket avsikten är. Zambia — som genom sin kopparindustri har rikare naturresurser än de flesta andra länder i det s.k. svarta Afrika — har av Sverige främst begärt personaloch expertbistånd, men inte heller andra former för bistånd bör uteslutas. Jag anser därför att reservanternas önskemål redan är i sak tillgodosedda och att ingen ytterligare beställning av riksdagen är påkallad. I den kommunistiska partimotionen 674 av herr Hermansson m.fl. kritiseras Världsbanksgruppens verksamhet, och herr Jörn Svensson i Malmö har nyligen varit inne på detta i ett passionerat anförande. I motionen yrkas avslag på Kungl. Maj:ts förslag om anslag på 175,9 miljoner kronor till Internationella utvecklingsfonden, IDA. Det är ett förslag av stor räckvidd, eftersom det berör ett av huvudorganen för svenskt multilateralt bistånd. Som vi hörde här mera utförligt beskrivet än i motionen går kritiken ut på att Världsbanken har till mål att främja kapitalistisk företagsamhet och imperialistiska intressen. Motionären ifrågasätter om det är förenligt med svenska folkets intressen och vår biståndspolitiks principer att medverka i en sådan långivning. Man begär utredning och granskning av Världsbanksgruppens verksamhet, och i väntan därpå bör svenskt kapital inte satsas. Visst kan man rikta kritik mot Världsbanksgruppens arbete, mot dess prioritering och sätt att arbeta. Så skedde i en motion som herr Mats Hellström och jag lade fram i riksdagen förra året och som fick en mycket positiv behandling av statsutskottet. Där behandlade vi utförligt dessa frågor, bl.a. med förord för en förskjutning av vår insats från Världsbanksgruppen till de mera centrala FN-organen, UNDP och motsvarande. Men att dra slutsatsen att vi bör avbryta anslagsgivningen till IDA är som jag ser det helt orimligt. Världsbanken började sin verksamhet efter kriget, främst för att stödja återuppbyggnaden av Västeuropa. Den har med tiden skiftat över verksamheten till utlåning "till u-länder. Betoningen ligger främst på Latinamerika, som förra budgetåret fick över 40 procent av utlåningen, medan 26 procent gick till Asien och endast 17 procent till Afrika. Det är riktigt att Världsbankens verksamhet är inriktad på u-länder med relativt hög per capita-inkomst, att den har preferens för stöd till den privata sektorn och eftersätter kooperativa och statliga projekt. Detta är tendenser som förtjänar kritik. Att märka är dock att Världsbanken på senare tid under sin nye president, McNamara, börjat en omorientering; där ett vidare synsätt gör sig märkbart när det gäller utvecklingsproblemen. Det är i denna diskussion också väsentligt att konstatera att Världsbanksgruppen med Världsbanken, IDA och Internationella finansieringsbolaget IFC med sin långivning på tolv miljarder kronor under senaste budgetåret är den ojämförligt största källan för obunden internationell kreditgivning till u-länderna. Det skulle vara ett svårt slag för dem om den källan sinade. Sveriges biståndsinsatser till Världsbanksgruppen kanaliseras uteslutande genom IDA frånsett de insatser i Världsbankens kapital som sker parallellt med en ökning av valutafonden vid vissa tillfällen. Det är helt obegripligt att herr Hermansson och hans parti yrkar avslag på Sveriges anslag till IDA, som vid sidan av UNDP är ett av de bästa och billigaste organen för u-länderna när det gäller att låna upp medel för sin utveckling. Herr Svensson i Malmö kallar det utsugning. Jag konstaterar att IDA s lån löper på 50 år, därav 10 amorteringsfria, att ingen ränta utgår utan bara en administrationsavgift på 3/4 procent. Liksom för Världsbanken gäller fri upphandling i de över 100 medlemsländerna. Man kan fortfarande ha invändningar mot åtskilliga inslag även i IDA:s verksamhet, men i stort sett är dess insats klart positiv och uppskattas också av u-länderna. De har i själva verket uttalat sig för att hela Världsbanksgruppens långivning skall ske på IDA-villkor. IDA prioriterar de fattigaste u-länderna, lägger alltmer ökad vikt vid projektens sociala standard, effekten på inkomstfördelning, sysselsättningseffekten, osv. Man kan vänta ökade insatser av IDA för familjeplanering och när det gäller urbaniseringsproblem och u-landsforskning. Sverige har energiskt verkat för att IDA :s kapitaltillgångar skulle ökas och förnyas. Nyligen har den tredje påfyllnaden skett: industriländerna har enats om att betala in 2 400 miljoner dollar under treårsperioden 1971—1973, en fördubbling mot föregående treårsperiod. Sverige har inom Världsbanksgruppen sökt främja u-ländernas intressen, bl.a. i fråga om röstfördelningen så att u-länderna skall få mer att säga till om. En viss uppjustering till deras förmån har skett, men enligt vår mening är den inte tillräcklig. Sverige har därför föreslagit en stadgeändring för att få en mer långsiktig ändring och öka u-ländernas inflytande, bl.a. genom ändrade röstregler. Överläggningar härom skall tas upp under denna vår. Jag anser att herr Hermansson och hans parti är på vilsna vägar när de vill strypa Sveriges bidrag till IDA. Jag frågar: Om denna motion skulle bifallas av riksdagen i dag, skulle i så fall vårt totala bistånd minskas med de 176 miljonerna? Den totala ökning på 200 miljoner kronor som vi — hoppas jag — skall votera igenom inom kort skulle i så fall nästan helt elimineras genom att vi tog bort de 176 miljonerna. Något förslag om motsvarande ökning föreligger inte i dag. Ett bifall till den kommunistiska motionen skulle i stort sett innebära ett status quo på nuvarande biståndsnivå. Denna kommunistiska motion är så mycket mer förbluffande som herr Hermansson och hans parti år 1967 motionerade om ett extra anslag, utöver vad finansministern begärde, på 100 miljoner kronor just till IDA. Nu vill man göra ett lappkast och minska vår insats till IDA med 175 miljoner kronor. IDA har inte blivit sämre på dessa fyra år — tvärtom bättre. Detta är ingen konsekvent politik. Denna motion kan inte tas upp seriöst i Sveriges riksdag. Mot denna realitet studsar åtskilligt tillbaka av den kaskad vi nyss hörde från en företrädare för vpk. Till slut vill jag säga några ord om reservationen 10 av herr Dahlén m.fl., vari reservanterna begär åtgärder för att öka svensk representation i internationella biståndsorgan, för att vi skall få bättre insyn och redovisning från biståndsorganen till riksdagen. Den motion som låg till grund för reservationen var ännu mer brysk i tonen. Motionärerna ville att denna insyn skulle ha till uppgift att se efter hur de svenska pengarna används i de internationella organen. Den tankegången var ohållbar och återkommer inte i reservationen. Vi har inte våra representanter i biståndsorganen för att de skall sitta och bevaka speciellt svenska intressen, se hur våra pengar används, utan för att de utifrån våra värderingar och mottagarländernas intressen och prioritering skall främja biståndsverksamheten. Jag tycker att reservanterna underskattar våra möjligheter till insyn i de internationella biståndsorganen. Dels är Sverige väl företrätt i de flesta viktiga biståndsorgan, dels kommer därtill den insyn som sker genom den nordiska representationen där vi bedriver en nära samverkan. Vidare sker ständiga kontakter genom våra många utlandsmyndigheter. Den som under många år i Förenta nationerna sett hur systemet fungerar vet och har upplevt hur många och fruktbara former för insyn och påverkan som finns i biståndsarbetet. Dessa kontaktmöjligheter och insynsmöjligheter förbättras undan för undan, inte minst genom den nya utbyggnaden av utrikesdepartementets U-hjälpsbyrå och andra åtgärder. Några särskilda åtgärder från riksdagens sida i enlighet med reservanternas önskemål anser jag knappast påkallade i dag. Däremot bör gärna en vidgad redovisning — i mer rationella och översiktliga former — ges av det internationella biståndsarbetet till riksdagen och till den opinion i vårt land som är intresserad av dessa frågor. Här finns redan stora mängder information, och svårigheten är i själva verket att tillgodogöra sig denna eller att få den i lättillgänglig form.

Herr talman! Jag vill i klarhetens intresse komma igen beträffande den reservation om Zambia och Botswana som herr Möller i Gävle berörde. I majoritetens utlåtande på denna punkt hänvisar man till SIDA:s anslagsramar och till att av dem framgår att en väsentlig ökning av biståndet till Zambia planeras. Såvitt jag kommer rätt ihåg kommer dessa anslagsramar att för de närmaste fyra åren framöver tillåta ungefär 5,5 miljoner kronor per år i bilateralt bistånd till Zambia. Vad vi begär i reservationen är att man skall gå utöver dessa anslagsramar och höja upp biståndet till Zambia och Botswana till en högre nivå än som här är planerat. Vi begär också att SIDA skall få i uppdrag att göra en plan för att tillgodose dessa önskemål. Det råder alltså inte, såvitt jag kan se, fullständig samstämmighet mellan de båda skrivningarna. Jag blir emellertid hoppfull när jag hör majoritetens tolkning av sin egen skrivning. Om majoriteten själv knyter in vad vi har sagt i vår motion; desto bättre för dessa båda länder. Men jag måste säga att jag då inte riktigt förstår varför man har varit så mån om att avstyrka motionerna.

Herr talman! Jag kunde inte på den korta stund som stod mig till buds få fram den motion från 1967 som herr Möller i Gävle berörde. Jag vill bara påpeka att den motion som nu föreligger och som han polemiserade mot begär en utredning och granskning av den verksamhet som bedrivs av Världsbanken, IDA och IFC. När denna utredning har framlagts bör en ny prövning ske av frågan om Sveriges medlemskap i dessa organisationer. Till dess en granskning har skett bör ytterligare kapitalinsatser i organisationerna från svensk sida inte ske. Det är ju rätt mycket som har hänt sedan 1967. Jag vill påpeka att MacNamara utsågs av dåvarande presidenten Lyndon Johnson, som tydligen hade den avgörande makten när det gällde att utse ny president efter Woods, som fanns där förut och var en mera anonym figur. MacNamara var ju inte en helt okänd herre.

Därigenom kom självfallet Världsbanken i rampljuset på ett helt annat sätt än förut; maktförhållandena syntes mycket tydligare.

Planen sprack, men det var lantbefolkningens förtjänst. Det är alltså mot den bakgrunden som man får se vårt yrkande om att Världsbankens och IDA:s verksamhet skall undersökas innan man ger ytterligare anslag.
Herr Möller är så pass klok och försiktig att han inte förnekar fakta om Världsbanken. Men sedan kommer han till det som är kärnan i den socialdemokratiska argumentationen i dag, när han svingar sig upp till den småborgerliga idealismens högsta höjder och fäster sin förhoppning om Världsbankens framtida gynnsamma utveckling vid herr MacNamaras samvete och goda vilja.

Herr Möller i Gävle tyckte det var alldeles onödigt att vi i en reservation har krävt bättre information från de internationella organen och från FN-organen som sysslar med biståndsverksamhet. Han tyckte att den svenska riksdagen får alldeles tillräckligt med information. Som svar på den kritiken skall jag be att få läsa högt för herr Möller ur en intressant bok. Jag vet inte om herr Möller på så här långt håll kan se vem som är författaren. — Jaså, herr Möller har den. Då kan herr Möller följa med och kontrollera att jag läser rätt när jag i Ernst Michaneks bok ”Vår insats för u-länderna” på sidan 149 läser in i protokollet följande: ”I SIDA: styrelse sitter några riksdagsmän, i andra organ för våra förbindelser med FN-systemet sitter några — men totalt alltför få. USA har en särskild ambassadör för UNDP-frågor med ett stort kansli, som förser kongressens vederbörande utskott med material och argument om vad programmet använder de stora USA-bidragen till: det kräver nämligen den amerikanska riksdagen att få veta — och därmed påverkar den UNDP:s politik och FN-strategins tillämpning. Programmets största finansiär näst efter USA, Sverige, bör inte avstå sitt inflytande åt andra på grund av underlåtenhet. Vi behöver en starkare representation vid FN, vid Världsbanken osv. och en förbindelselänk med våra anslagsbeviljande myndigheter genom en utbyggd parlamentarisk representation i permanenta organ, som fortlöpande följer verksamheten. Och vi behöver en offentlig rapportering från sådana organ. Intresset för utvecklingssamarbetet kan bli stort, om kunskapen om vad hundratals miljoner av svenska skattemedel används till genom de internationella programmen sprids genom politiska organ som är beredda att ta ett medansvar — och det behövs om de hundratals miljonerna skall kunna växa till till tusentals.”

Herr Dahlén måste ha suttit i distraktion. Jag sade inte alls att det var onödigt med en ökad insyn och information; jag sade tvärtom att det är önskvärt med en större redovisning i bättre, mera rationella och lättillgängliga former. Det var det avslutande avsnittet. Jag gick däremot inte in på den fråga som herr Michanek har tagit upp i sin bok och herr Dahlén här just nämnde, nämligen om den parlamentariska representationen. Vi i riksdagen kan säga att det i och för sig skulle vara tacknämligt om det blev en fylligare representation för parlamentariker, men herr Dahlén har liksom jag, liksom den fungerande talmannen och flera andra här suttit i åratal i FN som Sveriges riksdags representanter i FN-arbetet. Det är en gammal tradition i svenskt FN-arbete att parlamentariska representanter följer det på nära håll. Vi har här i salen flera av dem som arbetat med FN:s biståndsarbete och vilka fungerat dagligen för att ge ökad information och insynsmöjligheter. Om herr Dahlén känner ett starkt behov av att riksdagen skall bli ytterligare representerad i detta arbete kan det tänkas vinna gehör. Men hur en svensk riksdagsman skall kombinera arbetet för att kunna som det heter sitta i de permanenta organen någon längre tid förstår jag inte. Till herr Svensson i Malmö och till herr Takman vill jag säga att när jag talade om MacNamara gjorde jag inga funderingar vid hans samvete och jag nämnde det heller icke. Jag har bara konstaterat att sedan MacNamara, under de särskilda omständigheter som rådde, kom till Världsbanken har dennas resurser och långivningen ökat. Man har fått en begynnande omorientering vid långivningen. Det intressanta är att när vänsterpartiet kommunisterna med herr Hermansson i spetsen yrkat avslag på de 176 miljonerna, gäller det anslaget till IDA. Ni talar hela tiden om Världsbanken. Jag talade om IDA, och det är till denna organisation vi ger våra biståndsanslag. Till herr Takman vill jag säga att den kommunistiska motion vari för fyra år sedan föreslogs ett extra anslag utöver vad finansminister Sträng begärde, på 100 miljoner kronor har nr II: 272 år 1967.
Herr talman! Herr Möller i Gävle försökte verkligen göra det mycket lätt för sig. Han säger i sitt anförande att han inte förstår innebörden eller nödvändigheten av den reservation som han kritiserat. När jag tar upp en av de punkter som finns i denna reservation, nämligen den som gäller den parlamentariska insynen, påstår herr Möller helt plötsligt att han inte har talat om den. Men då tycker jag att herr Möller skall ta upp alla de olika saker som finns i reservationen. Det som jag läste upp och det som herr Michanek argumenterat för står i den reservation som bär mitt namn. Den motion som denna reservation bygger på begär att Kungl. Maj:t senast under nästa års riksdag lägger fram förslag ägnade att öka Sveriges insyn i de internationella biståndsorganen. Denna motion har herr Möller yrkat avslag på. Försök inte att smita undan så lätt!

Herr talman! Jag har inte med mig någon hyllmeter om IDA och Världsbanken, men om jag inte är alldeles fel underrättad är McNamara president också för IDA. Jag vill återigen påpeka vad som hände efter det att motionen framlades år 1967. McNamara blev president för Världsbanken och IDA år 1968. Det krävs en ofantlig mängd parfym, herr Möller i Gävle, för att dölja den doft av napalm som McNamara sprider.
Herr talman! Väl kan man kritisera försvarsminister McNamaras förflutna, men jag anser icke att denna kritik har någonting i denna debatt att göra. Den hör hemma i en diskussion i annat sammanhang. I fråga om IDA gör hans insatser inte något negativt intryck. Det är om IDA debatten handlar, och det är till IDA vi anslår pengar. Villkoren är där så gynnsamma att de även av u-länderna själva betraktas som ytterst fördelaktiga. Så ansåg även det kommunistiska partiet våren 1967.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Jag vill göra påståendet att Utvandrarna — den film som nu börjar tränga ut över landet — är ett dokument om världen av i dag. Man ser denna film, gjord efter Vilhelm Mobergs verk, och grips av Kristinas och Karl Oskars situation i Sverige för betydligt över hundra år sedan. Deras jordlott är alltför liten. Efter en missväxt går det bakåt, de kommer i skuld. Ett syskon måste tidigt ut och ta tjänst — under eländiga arbetsvillkor. En av de halvsvältande småflickorna äter ihjäl sig på ofärdig mat, som hon plötsligt letar upp och av hunger sätter i sig. Naturkatastrofen är alltid nära, t.ex. ängsstugan träffas av blixten. Man grips av dessa och andra människors situation. Sådant var livet i Sverige på Kristinas och Karl Oskars tid för de flesta, ja hela 1800—talet ut för många, många människor. Men det är historia, nu är läget annorlunda. Men läget är inte annorlunda. För tänker vi efter handlar filmen såsom om världen av i dag. Där lever människorna i u-länderna med ont om jord, missväxter som drabbar, penningskulder man fastnar i. Barnen svälter, många dör. Och naturkatastrofernas makt stjälper tidvis över ända de låga utkomstmöjligheter som därföre stått till buds. Det är därför jag hävdar: Utvandrarna är en film om vår värld här och nu. Den är gripande i sin historiska skildring. Låt oss på samma sätt gripas av världsnöden i nutiden. Det är ju den vi kan göra något åt. Att vi inte gör det som kan och borde ske, beror på bristande kunskap hos oss, eller bristande inlevelse — eller rädsla. Riksdagsledamöterna borde äga kunskapen. Världsmisären är ett faktum om vilket vi alla sedan minst ett decennium fått enträgna, ständiga påminnelser. Inlevelsen är det nog värre med. För om vi verkligen upplevde de förhållanden som präglar livet för större delen av mänskligheten, skulle vi inte efter nio års satsning på u-hjälpen — ”ett av de viktigaste inslagen i 1960-talets politik” för att citera 1962 års proposition — vara uppe i endast 0,5 procent av nationalprodukten i u-hjälp. Beträffande inlevelsen erinrar jag mig en teckning, där TV-försäljaren, glad och stolt inför kunden, lutar sig fram över en ny modell och pekar på en liten skål som hänger fast framtill på TV:n. Han säger: Och i den här skålen trillar ett nervpiller ner efter nyheterna! Herr talman, om vi verkligen levde oss fullständigt in i ohyggligheten, och omfattningen av ohyggligheten, i de nyhetsmeddelanden från u-länderna som strömmar fram, skulle sannerligen nervpiller behövas. Och vi skulle handla på ett helt annat sätt. Men rädslan ligger också bakom som en spärr, rädslan att förlora röster. Och så handlar vi som om människovärdet vore geografiskt begränsat. Allt i Sverige först, sedan några promille för u-länderna. Människorna i u-länderna är ungefär tre gånger så många som de i de industrialiserade länderna. Det betyder att om vi i Sverige — liksom i andra industrialiserade länder — toge vårt proportionella ansvar, så hade vi som är 8 miljoner på vår lott ungefär 25 miljoner invånare i u-länderna att hjälpa. Ibland drömmer jag att dessa 25 miljoner hade rösträtt här. Då skulle u-hjälpen i sanning se annorlunda ut! Men är det inte politisk moral att i varje fall i viktiga frågor och på längre sikt handla oavsett röstutfallet? Handlade vi som om människovärdet inte vore geografiskt begränsat, då vore de återhållande tonfall vi hört i dag på eftermiddagen något som skulle upplevas och eka som den ihåliga retorik de utgör. Låt mig också säga att kritiken av demonstrationen i dag på Sergels torg varit så ensidig. Vad man än anser om att nu spika demonstranternas mål för 1980, borde det faktum att många ungdomar driver på i u-landsfrågan, förmedlar kunskaper och engagerar både sig och andra, vara något som vi borde vara glada för och stolta över. Det borde sägas ut, särskilt som vi i riksdagen underlåtit så mycket när det gäller att öka u-landsopinionen, och jag vill gärna ha det sagt här och nu. När det gäller u-landsinställningen hos folk vill jag erinra om några undersökningar i Stig Lindholms bok, som tidigare nämnts i dag. Det är två av SIFO år 1968, Lindholms egen från samma år och en av SIFO och SIDA 1969. Alla dessa fyra undersökningar visar att över 80 procent av de tillfrågade ville att den svenska u-hjälpen skulle ökas eller att den skulle vara minst oförändrad. Mindre än 20 procent ville att den skulle minska eller var tveksamma eller hade ingen ståndpunkt. Ser man mer i detalj är bilden mer mångfasetterad. Men det är viktigt att notera att det finns en dominerande positiv reflex hos folk i deras inställning till u-hjälpen, bara vi politiker och andra opinionsbildande krafter hjälper till. Om enprocentsmålet har vår motion nr 472 i år och herr Dahléns från folkpartiet tidigare i debatten i dag utvecklat situationen: u-hjälpen behöver öka med ca 35 procent per år från och med budgetåret efter nästa för att riksdagens mål om en procent år 1974/75 skall uppnås med jämn stegringstakt. Utskottet — som dock inte säger detta rent ut — ger i sak bakläxa åt herr Sträng. Herr Sträng har ju i januari — som så många gånger under tidigare år — gjort sitt för att göra opinionen återhållsam mot u-hjälpen och funnit det kunna vara svårt att uppnå enprocentsmålet 1974/75. Ja, utan mycket stark och mycket god vilja är de flesta ting svåra. Vi för vår del bibehåller målet och anser det också nödvändigt med en jämnare stegringstakt. Även om skrivningen borde varit vida starkare från utskottets sida är dess text och innebörd en befogad reprimand åt herr Sträng. Enprocentsmålet är bara ett etappmål. De som tror att vi efter 1974/75 skulle lugna oss litet med höjningar, eller rent av stanna till vid en procent under några år, har fel. Misären är så djup; kunskapen, inlevelsen och modet hos oss alla borde vara det också. Något stillastående får det inte bli tal om, vare sig räknat i pengar, realvärde eller procent av BNP. Vi måste sätta nya etappmål. Som en riktpunkt för de allra närmaste åren efter 1974 75. Några ord om familjeplaneringen och befolkningsfrågan. Familjeplaneringen har gjort sitt segertåg i FN-organen sedan mitten av 1960-talet. Men det är så litet procentuellt sett som görs i fråga om insatser på familjeplaneringens område jämfört med de insatser som syftar till att öka BNP. Där råder en fullständig disproportion i satsningarna. Det bör också framhållas att familjeplanering är ett radikalt instrument i u-landssammanhang. Den vänder sig till och hjälper särskilt kvinnorna, barnen — och de fattigaste, som ju har flest barn. Den verkar alltså utjämnande och är som sådan en viktig ingrediens i en god biståndspolitik. Den betyder bättre hälsa inte minst för kvinnor och barn, vilket är humanitärt viktigt men också samhällsekonomiskt av stor betydelse. Därför släpper man givetvis inte från svenskt håll alla de mycket effektiva projekt som vi har på detta område ute i världen. Men familjeplanering behövs också av ett annat skäl, och det är arbetslösheten i u-länderna. Trots en i viss mån osäker statistik är ändå den slutsatsen entydig, att en rad u-länder visar upp samma fenomen: arbetslösheten och undersysselsättningen tilltar. De ohyggliga arbetslöshetsförhållanden som Sverige och andra industrialiserade länder drabbades av på 1930-talet drabbar nu u-land efter u-land. Och situationen är inte konjunkturmässigt betingad i u-länderna. Det råder en strukturell arbetslöshet med långvariga, svårartade orsaker. Inte minst beror den på stor brist på kapital, delvis också på att man har olämplig teknik, vilket Daniel Wiklund i sitt vägande inlägg betonade här tidigare i kväll. Men arbetslösheten beror också på att befolkningsökningen hela tiden stegrar svårigheterna. Det är ju på grund av den som allt fler människor föds och kommer upp i arbetsför ålder och konkurrerar om de alltför få arbetstillfällena. Därför är ekonomisk u-hjälp, och inte minst insatser för familjeplanering, en hjälp åt u-ländernas folk av betydelse vida utöver vad som gäller den strikt ekonomiska tillväxten. För de insatserna kan också minska lidandet på ett av de mest väsentliga områdena i en människas liv och utveckling: rätten till arbete. Den rätten måste bli en realitet för alla, både i i-land och u-land. Herr talman! Det är ett enastående arbete som frivilligorganisationerna utför. Inte minst missionen gör här insatser på det praktiska, utvecklingsbefrämjande fältet, som i fråga om kostnader och personalresurser utgör en verkligt billig och effektiv form av u-landshjälp. Herr Dahlén har tidigare berört dessa viktiga förhållanden. Utan att förlänga debatten ytterligare på denna punkt ber jag därför att få yrka bifall till reservationen 9 vid punkten 7 till förmån för tillfälliga igångsättningsbidrag under t.ex. fem år — med gradvis nedtrappning — för sådana nya projekt, som frivilligorganisationerna startar. Till slut några ord om motion nr 176 av David Wirmark och mig. Den syftar till att SIDA skall få göra en intensivkampanj för och om u-hjälpen och u-länderna. Flera månaders insatser, förslagsvis under vinterhalvåret 1972-1973, skulle ge stor effekt som upplysning och kunskapsgrundval för framtida u-hjälpsinsatser. Pådrag i massmedia, utställningar, konferenser och debatter på olika orter, och en broschyr till alla hushåll är exempel på sådana informationsinsatser. När vi nu närmar oss enprocentsmålet bör just en sådan information ges — som redovisning av vad som skett och som avstamp för mål efter 1974/75. Utöver en serie bra TV-program anser jag, att i en sådan intensivkampanj särskilt broschyren till alla hushåll är värdefull. En slagkraftig sådan skulle nå ut över hela landet och bli en konkret påminnelse om u-landssituationen, en påminnelse som man kunde gå tillbaka till. Socialkatalogen som gick till alla hushåll kostade ungefär 1 1/2 miljoner kronor för tryckning och distribution. Med den omfattning vår u-hjälp får är belopp av den storleksordningen inget att väja för när det gäller upplysning till allmänheten. Jag kan helt allmänt instämma i de principiella synpunkter som fru Lewén-Eliasson framförde om betydelsen av kunskap och upplysning. Till detta skulle kampanjen vara ett viktigt bidrag i framtiden. Jag vill också betona vikten av att man i en sådan kampanj har ett samarbete med frivilligorganisationerna, inte minst då Svenska FN-förbundet, som bedriver ett energiskt upplysningsarbete om u-hjälp och u-länder. Utskottet förordar, att motionen avslås. Men man gör det med skrivningen att en planering av informationsverksamheten pågår inom SIDA och tillägger: ”Enligt vad utskottet erfarit kommer i detta sammanhang uppslag av den art som presenterats i motionen 1971:176 att diskuteras.” Enligt informationer är man inom SIDA positiv och tänker i motionens banor, vilket betyder att dess syfte i realiteten har uppnåtts. Jag behöver därför inte yrka bifall till motionen utan är optimistisk om att en sådan här kampanj kommer till stånd. Den vore ett av de viktigaste bidragen till opinionsbildningen för en ordentligt tilltagen, gedigen och sakligt grundad u-hjälp i framtiden.

Herr talman! Det är gamla kända motsättningar mellan partierna som återspeglas i utrikesutskottets betänkande om biståndspolitiken. Verkligt ny är väl en tanke som återkommer både hos utskottsmajoriteten och hos reservanterna, nämligen att det är tid för en översyn av Sveriges insatser på industrialiseringsbiståndets område. Man kan då knappast säga att någon av parterna gett en riktigt klar bild av inriktningen av denna önskade översyn. Snarare är det fråga om en fixeringsbild. Alltjämt kommer man att sväva i ovisshet om gränsdragningen mellan biståndspolitiskt motiverade insatser och kommersiella engagemang, och kanske är det oundvikligt. I varje fall tycks man inom utskottet vara överens om att det nuvarande systemet med investeringsgarantier är moget för översyn. Konstruktionen har väl inte varit så lyckad, eftersom den inte lockat några intressenter. Den lär inte bli bättre om man som de borgerliga önskat skulle tillämpa den i flera länder. Eftersom jag har motionerat om en sådan översyn, får jag väl tacka och ta emot. Detsamma gäller förslaget om översyn av industrialiseringsbiståndet i dess helhet, där jag ställt ett besläktat men inte identiskt yrkande. Beträffande biståndets länderinriktning fastslår utskottet att de principer som utvecklades i statsutskottets utlåtande förra året ger grund för fortsatt biståndssamarbete med nuvarande mottagarländer. Det är en generös tolkning av ett utlåtande som kostade statsutskottets första avdelning en del mödor. Herr Turesson har tidigare här i dag gett en något märklig historik av vad som förekom i det sammanhanget. Eftersom han själv inte var med är det kanske förklarligt att historieskrivningen blev litet sned. Herr Turesson försöker nu göra troligt att utrikesministern på något sätt tvingats ändra åsikt i dessa frågor från det ena året till det andra. Vad som verkligen hänt var följande: I förra årets proposition förekom vissa kortfattade uttalanden om länderval för u-landsbistånd, kortfattade som propositionsuttalanden nu för tiden ofta är. De blev i sin tur bakgrunden till vissa något bisarra och extravaganta uttolkningar i olika organ och en förfärlig massa gny i högeroch folkpartipress. Det utmynnade slutligen i några argsinta motioner från moderater och folkpartister. I det läget framstod det som angeläget för statsutskottets socialdemokratiska majoritet att ställa sakerna på plats och ge en mera utförlig beskrivning av regeringens och riksdagsmajoritetens syn på dessa frågor. Det gjorde vi i ett utlåtande där vi till hundra procent anslöt oss till propositionens uttalande, men vi byggde ut det med hjälp av tidigare uttalanden som utrikesministern gjort i andra sammanhang och i samma ämne. Att det skulle ha krävts någon självövervinnelse av utrikesministern att ansluta sig till sina egna tidigare uttalanden är en egendomlig tanke. Däremot har ju moderaterna bytt fot. De var nämligen förra året motståndare till varje försök att fastställa något slags kriterier om vilja till social utveckling vid val av nya mottagarländer. I år har de anslutit sig till kravet på sådana kriterier och till de uttalanden därom som gjordes redan i förra årets proposition. Det är klart att det är glädjande att det nu blivit en sådan allmän samling kring principer som i första omgången blev så häftigt omstridda. Som utrikesutskottet konstaterar föreligger inget förslag om avbrytande av biståndssamarbetet med något av de nuvarande mottagarländerna. Man kan väl ändå konstatera att samarbetet med Sudan nu närmar sig sin avslutning. Utanför riksdagen har det ju annars förekommit en rätt livlig diskussion om avbrytande av samarbetet med Etiopien. Men i år lika litet som tidigare har det förekommit något motionsyrkande i den riktningen, och det är därför begripligt att utskottet inte har funnit anledning att göra något speciellt uttalande om detta land. Man kan bara konstatera att det ingår i begreppet ”nuvarande mottagarländer”. Sedan kan man ha olika åsikter om omfattningen av biståndet till Etiopien och dess inriktning. De farhågor för en extrem tillämpning av de av riksdagen fastlagda principerna för ländervalet, som kommer till uttryck i motioner från moderater och folkpartister, förefaller rätt svagt grundade. Biståndsandelen till Tunisien ökar enligt propositionen, samtidigt som landet har slagit in på en mera konservativ och försiktig politik än tidigare. Andelen till Indien minskar, när den officiella indiska politiken möjligen är på väg att radikaliseras. Uganda blir nytt mottagarland, samtidigt som landet har fått en militärregim med vissa västliga anknytningar. Kenya, Zambia, Botswana, Lesotho och Swaziland — idel länder utan någon påtagligt radikal inre politik — får en ökad del av det svenska biståndet. Vad gäller biståndet till Pakistan väntas det enligt propositionen minska strax efter det att partier med radikala förtecken vunnit valen i både Västpakistan och Östpakistan. Det blodiga och tragiska inbördeskrig som där har brutit ut lär väl framtvinga en ytterligare revision av planerna, föreställer jag mig, och det kan illustrera svårigheterna med planering av bilateralt bistånd, särskilt när det gäller länderfördelningen. Biståndet till Etiopien vill som sagt varken utrikesministern eller utrikesutskottet avbryta. Klokt folk är väl överens om att principerna för ländervalet — hur angelägna de än kan vara — inte får tolkas alltför dogmatiskt. Det är inte särskilt lätt att tillämpa dessa principer, när man ställs inför verklighetens snabba förändringar. Statsutskottet betonade förra året riskerna med att döma u-länderna efter dagslägets växlingar. Den socialdemokratiska partikongressen hade tidigare uttryckt samma visa mening. Den vägledning principerna kan ge är väl att man bör göra noggrannare studier av nya mottagarländer för att fastställa deras vilja och förmåga att nyttiggöra svenska biståndsinsatser, innan man bestämmer sig för större insatser. Om man hade gjort det vid tidigare tillfällen, hade vi kanske sluppit diskussionen om biståndet till Sudan. Det är väl också möjligt att man en gång för länge sedan hade avstått från att göra Etiopien till den första mottagaren av svensk u-hjälp. Sedan dess har ju mycket hänt som kan göra det mindre tillrådligt att avbryta det mångåriga samarbetet. Vad moderaterna nu hänger upp sig på i ländervalsdebatten är att också Cuba skall få svenskt bistånd. Man kan misstänka att herr Bohmans parti här har blivit vilselett av en rubrikmakare på Aftonbladet som förde fram biståndet till Cuba som den stora nyheten i årets statsverksproposition. De redovisade biståndsinsatserna på Cuba för nästa budgetår tycks motsvara en tredjedels procent av den totala biståndsbudgeten. Det är ett ganska märkligt exempel på den svenska politiska debattens förmåga att koncentrera sig till futiliteter att detta blir en stor affär för moderata samlingspartiet. Cuba är ett litet land på gott och ont. Sannolikt kan det bättre nyttiggöra biståndsinsatser på hälsooch sjukvårdsområdet än exempelvis Etiopien. Där finns säkerligen alldeles tillräckligt många fattiga och lidande människor för att svenskt bistånd inte skall vara bortkastat. Visst är det sant att landet mottar en omfattande hjälp från Sovjetunionen, men det är också sant — som fru Lewén-Eliasson redan har påpekat — att det sedan ett decennium är utsatt för en amerikansk blockad, som har medfört allvarligt avbräck för dess ekonomiska utveckling. Nog får man lov att hålla någon balans i sin bedömning av olika länder här i världen. Märkvärdigare är alltså inte saken. Men herr talman, moderaterna har ett intressant förflutet i den här frågan. För en del år sedan var man på konservativt håll här i landet angelägen om att det svenska bilaterala biståndet skulle utsträckas till Latinamerika. Moderaterna har också förr om åren varit positiva till svenska bidrag till Latinamerikanska utvecklingsbanken, vars medel ju har slussats ut till länder som ingalunda alltid hört till de fattigaste. Moderaterna har också ivrat för att investeringsgarantierna skall utsträckas till Latinamerika, trots att det som sagt inte är den fattigaste delen av världen. Så sent som förra året motionerade ett av moderaternas unga lejon om att Chile skulle bli mottagarland, ett land som inte heller, räknat per capita, hör till de fattigaste. Varför har man haft denna linje? Jo, uppenbarligen därför att man varit intresserad av att få anknytningar till Latinamerika som i sin tur skulle kunna underlätta svenska företags investeringar. Nu har det blivit ett land i Latinamerika som får en släng av det svenska bilaterala biståndet, men det var tydligen fel land, och då kommer man med detta hycklande argument att det bör uteslutas därför att det inte är tillräckligt fattigt. Ibland låter det som om moderaterna vill avvisa varje politisk bedömning av mottagarländer, förutsatt naturligtvis att de inte har kommunistiska regimer. Men när det exempelvis gällde Sudan ville man just på grund av den sudanska regimens politik avstyrka svenskt bistånd. Det var väl inget orimligt argument, men någon konsekvens kan man ändå begära. I andra sammanhang återigen har framstående moderater uttalat sig för Tanzania och Algeriet som mottagarländer. Eftersom dessa länder med ett diskutabelt språkbruk brukar betecknas som socialistiska, kan man undra om moderata samlingspartiet har råkat ut för ett beklagligt fall av vänstervridning. Att partiets linje är litet vriden förefaller i varje fall alldeles klart. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att vårt tal om internationell solidaritet och jämlikhet står i bjärt kontrast till verkligheten. Aldrig förr har det funnits så många fattiga på vår jord och aldrig förr har rikedomen varit så stor hos ett fåtal. I vårt land har debatten rört sig om hur vi skall nå fram till ett stadium där vi av vårt samlade produktionsvärde ger en procent i syfte att ta ett steg mot en internationell jämlikhet. Några stora uppoffringar behöver vi inte göra för att nå det målet. Sedd mot situationen i världen är den insatsen liten. Vill vi försöka nå de mål, som vi uttrycker i orden internationell solidaritet och jämlikhet, är våra insatser dock alldeles för små för att vi skall kunna göra verklighet av de vackra orden, som vi så ofta uttalar. Samtidigt är jag helt på det klara med att vi i vårt land inte ensamma kan rå på dessa stora problem. Men den relativt höga levnadsstandard som vi har ger oss anledning att söka bli ett föredöme när det gäller internationell solidaritetspolitik. Det finns skäl att söka analysera orsakerna till att utjämningspolitiken internationellt inte har varit särskilt framgångsrik. Det finns sannolikt många problem att ta fram i en sådan analys. Jag vill här endast ta upp ett par tre frågeställningar. Även om de handelspolitiska frågorna behandlades i gårdagens debatt, kan jag inte komma förbi att u-ländernas svårigheter med att förbättra sin ekonomi och öka sina resurser i hög grad beror på att dessa länder är diskriminerade i världshandeln. Vi kan konstatera att efterkrigstidens liberalisering av handeln i första hand gällt industriländernas internhandel. De rika länderna har blivit rikare, de fattiga har blivit fattigare. Detta faktum — att den som redan är stark vinner över den svagare — är tyvärr ett resultat av en alltför liberal politik. Detta gäller i princip oavsett vilket område man avser. Inte mindre än 30 procent av u-landsexporten av färdigvaror är underkastade kvantitativa restriktioner i i-länderna. Till detta bör läggas att tullsystemen utformats så att u-ländernas färdigvaruexport diskrimi neras. Tullskyddet mot denna export är dubbelt så högt som i-ländernas skydd i fråga om varor producerade i den egna länderkretsen. Det är alldeles klart att i-ländernas handelspolitik försvårar u-ländernas ansträngningar att skapa egna resurser. Vid ett flertal internationella förhandlingstillfällen har man försökt komma till rätta med ojämlikheten i världshandeln. Några verkligt påtagliga resultat har man tyvärr inte uppnått, främst på grund av motstånd från de stora industriländerna. Inte ens ett försiktigt system med tullpreferenser åt u-landsexporten har, trots snart ett decennium av förhandlingar ännu genomförts. Det har alltså varit utomordentligt svårt att undanröja de hinder som ligger i vägen för u-länderna när dessa söker att med egna exportansträngningar skapa de resurser som är förutsättningen för en rimligare ekonomisk och social utveckling. Dessa handelshinder har sannolikt lika stora negativa konsekvenser som biståndet har positiva verkningar för dessa fattiga länder. Av dessa skäl är det utomordentligt angeläget att vårt land söker att efter vår förmåga påverka den internationella handelspolitiken till förmån för u-länderna. Det är särskilt angeläget att se till att vissa liberala krafter, som vill underskatta handelshindrens negativa betydelse för u-länderna, inte får gehör för sina uppfattningar när det gäller den framtida svenska handelspolitikens utformning. Enligt min mening är alltså de internationella handelshindren för u-länderna en av de väsentligaste orsakerna till de växande klyftorna mellan rika och fattiga länder. Jag medger att vi har begränsade möjligheter att påverka denna handel i en för u-länderna positiv riktning. Men det måste naturligtvis vara vår skyldighet att anstränga oss hårt för att påverka världshandeln i rätt riktning. När det gäller den svenska informationen och opinionsbildningen för större svenska biståndsinsatser vilar självfallet ansvaret mera direkt på svenska politiker, i första hand givetvis på regeringen. Tyvärr har den något svala svenska opinionen — som man har talat om här tidigare i debatten — för ökat bistånd haft en negativ inverkan på vår ambitionsnivå. I varje fall har den mäktige herr Sträng vid något tillfälle krupit bakom denna opinion när det gällt att hitta argument mot en generösare u-landspolitik. Om den politiska viljan hade varit tillräckligt stark, borde regeringen mera helhjärtat ha satsat på en effektivare upplysning och opinionsbildning. Av bl.a. docent Lindholms undersökningar framgår att vi inte lyckats ge vårt utbildningsväsende en internationell profil. Enligt denna undersökning är skolungdomar mycket C'ligt informerade om u-länderna och u-landsproblemen. I utrikesutskottets betänkande nr 2 anser utskottsmajoriteten att tillräckliga ansträngningar görs för att uppnå det jag och mina medmotionärer kräver i vår motion — en internationalisering av undervisningen. Utskottet knyter sina förhoppningar till de samordningsförsök som nu pågår inom detta område. Jag har tyvärr inte kunnat bli helt övertygad om att utskottsmajoriteten har rätt på den här punkten. Var finns t.ex. resurserna? Har skolöverstyrelsen de personella och ekonomiska förutsättningarna för en omfattande lärarutbildning? En u-landsvänligare handelspolitik och en internationalisering av undervisningen har stor betydelse för att vi snabbare skall uppnå målet: en ökad internationell jämlikhet. Men även utvecklingsbiståndets utformning och inriktning har en väsentlig betydelse för denna målsättning. Våra biståndsinsatser måste få en sådan inriktning att de odelat kommer de fattiga bönderna och arbetarfamiljerna till godo. Detta innebär att våra biståndsinsatser måste förknippas med bestämda krav på politiska och sociala reformer i mottagarländerna. Detta gäller t.ex. jordreformer i många u-länder som ger de fattiga småbönderna trygghet i sin verksamhet, ger dem möjlighet att förbättra sin jordbruksdrift. Det finns visserligen de som hävdar att vi inte skall göra några insatser alls i u-länder med s.k. reaktionära regimer. Detta skulle i princip innebära att en mycket stor andel av jordens fattiga människor skulle lämnas att klara sitt öde eller sin sociala revolution på egen hand. Ett sådant utelämnande av miljoner fattiga bönder och arbetare och deras familjer skulle enligt min mening inte stå i överensstämmelse med en internationell jämlikhetspolitik. Man bör inte bortse ifrån att den upplysning och utbildning som ligger i de biståndsinsatser som är direkt riktade till de fattiga massorna på sikt kommer att leda till ett starkt ökat tryck och ökade krav på regimerna när det gäller sociala reformer. Vi bör också framgångsrikt kunna påverka demokratiseringsprocessen genom att i våra biståndsinsatser stimulera tillkomsten av fackliga, ideella och ekonomiska föreningsformer. De svenska biståndssatsningarna borde i detta avseende inriktas på att mera aktivt stödja de svenska konsumentoch producentkooperationernas arbete i syfte att bygga upp en kooperativ rörelse i u-länderna. Dessa samarbetsformer bör vara en väsentlig plattform för att nå snabbare och effektivare resultat i biståndsarbetet på det lokala planet samtidigt som de leder till en ökad social och ekonomisk jämlikhet. I vår motion har vi pekat på riskerna för att inriktningen av våra biståndsinsatser leder till att mottagarländerna blir kopior av de biståndsgivande länderna. Det är så lätt att direkt föra över våra erfarenheter till andra länder och tro att de erfarenheter vi har även gäller där. Det finns anledning att kraftigt varna för biståndsinsatser som kortsiktigt leder till snabba, kanske lokala produktionsökningar men som samtidigt tar ifrån människorna arbetstillfällen. Genom att överföra svensk teknik av modell 1970 till ett måhända 1200-talsmässigt samhälle skapar man sannolikt endast nya problem. Man riskerar då genom tekniska insatser — traktorer och sinnrika bevattningsanläggningar — göra många landsortsbor överflödiga och tvinga dem att söka sig till de stora städerna med en hård tillvaro i slum och fattigdom. Riskerna för en sådan utveckling är stora så länge inte ekonomisk tillväxt och social utjämning kopplats samman. I många byar i u-länderna finns ett väl utvecklat jämlikhetsoch fördelningssystem mellan invånarna. Jorden är t.ex. på sina håll byns gemensamma egendom. De olika hushållen, oavsett om de består av en hel familj eller av en familj som splittrats genom död eller andra omständigheter, har rätt till lika stor del av byns jord. Det är angeläget, enligt min mening, att inte u-landsexperter — i sin iver att uppnå ekonomisk tillväxt — bryter ned de radikala jämlikhetsprinciper som dessa människor själva har utvecklat. Dessa människor har till skillnad från västerländska experter varit tvingade att taga ställning till många komplicerade problem för sin jordbruksdrift, för en betydande tätbefolkning och andra svåra problem. De har i många fall prioriterat fördelningsfrågorna. Just därför får inte våra biståndsinsatser vara så ensidigt inriktade på ökad ekonomisk tillväxt att nya fördelningsoch sociala problem skapas. Jag vill sammanfatta mitt anförande på följande sätt. Enligt min uppfattning är den politiska viljan hos de rika folken i världen skrämmande låg, när det gäller att utjämna klyftorna mellan rika och fattiga folk. Detta gäller i allra högsta grad även vårt eget land. Det krävs framför allt intensiva insatser på tre områden — och låt mig gärna medge det även på andra områden. För det första måste u-länderna ges möjligheter att aktivt deltaga i världshandeln. Detta är en nödvändig förutsättning för att de med egna ansträngningar skall kunna skapa resurser för en rimligare ekonomisk och social utveckling. Vårt land måste med all kraft motverka en sådan liberalisering av världshandeln som diskriminerar u-länderna och skapar nya och större klyftor mellan rika och fattiga folk. För det andra måste vi utveckla informationen och opinionsbildningen kring u-landsproblemen. Framför allt bör undervisningen ges en internationell profil. För det tredje måste vår biståndspolitik inriktas på att hjälpa de fattiga bönderna och arbetarna i u-länderna. Detta innebär att vi måste ställa krav på mottagarländerna. Villkoret för insatser måste vara politiska och sociala reformer, som ger utvecklingseffekter för de stora folkmassorna. Våra biståndsinsatser får inte vara så ensidigt inriktade på ekonomisk tillväxt att de dels bryter ned det fördelningssystem som bybefolkningen själv skapat, dels skapar nya sociala problem i form av slum och fattigdom i några få storstäder. Jag har här försökt peka på några handlingslinjer för vår biståndspolitik. Jag hoppas och tror att dessa kan leda till att vårt land gör större insatser än hitintills för att uppnå en snabbare och ökad internationell solidaritetsoch jämlikhetspolitik.

Herr talman! Det har talats mycket om dogmatik i denna diskussion. Jag skall börja med att läsa upp ett kort avsnitt av ett tal som president Julius Nyerere i Tanzania har hållit för några år sedan. Han säger så här: ”Pragmatikern i Afrika, dvs. en som är fullständigt obunden av den ena eller andra doktrinen och i stället påstår sig bara ta befattning med situationen som den är, kommer att finna att det verkliga valet är ett annat. Vi kommer att upptäcka att valet står mellan privat och kollektivt ägande. Jag tror nämligen inte att det finns en enda fri stat i Afrika som har tillräckligt med lokalt kapital eller tillräckligt många lokala företagare för att en lokalt baserad kapitalism skall kunna dominera landet. Privata investeringar i Afrika innebär i allmänhet utländska privata investeringar. En kapitalistisk ekonomi medför att ekonomin domineras utifrån. Detta är fakta i Afrikas situation. Den enda väg på vilken man kan uppnå nationell kontroll över ekonomin är genom socialismens ekonomiska institutioner.” Nyerere fortsätter: ”För Tanzania är detta oundvikliga val inte ovälkommet. Vi har bundit oss för ett klasslöst samhälle i vilket varje dugande individ bidrar till ekonomin genom arbete, och vi tror att detta bara kan uppnås när huvuddelen av produktionsapparaten är under offentlig kontroll och ägo. Faktum är att våra nyligen vidtagna åtgärder inte genomfördes av blind lydnad till en dogm, utan för vårt lands bästa.” Det har talats en del om industrialisering i den här debatten, och det är ett mycket viktigt område som behandlas tämligen utförligt i utskottets betänkande. Herr Dahlén var tidigare inne på de maktpolitiska aspekter som Nyerere berörde. Han sade ungefär så här: Visst finns det problem med privat industrialisering när stormakterna etablerar sig. Då finns maktproblemet där. Men annat är det med Sverige och svenska privata företag; de har inte det intresset. Nej, men problemet är inte bara just detta maktproblem. Det gäller också i hög grad hur den privata industrin investerar i underutvecklade länder, på vilket sätt de företagsekonomiska lönsamhetskriterierna tillämpas och vilka utvecklingseffekter — eller bristande utvecklingseffekter och ibland hämmande effekter — detta kan få. En analys av det måste vara utgångspunkten för den översyn på industrialiseringsbiståndets område som utrikesutskottet har begärt. Det är nu tämligen allmänt känt hur privat industri från industrivärlden under mycket lång tid har opererat i u-länderna, på råvarusidan. Jag skall på grund av den sena timmen inte ta upp det till närmare granskning; det är alltför väl känt att plantageekonomierna är isolerade och ger små effekter, liten spridning till andra sektorer. Det är känt att gruvdriften på samma sätt bildar isolerade öar med små effekter. Jag skall i stället gå in på ett område som är väsentligt i den diskussion vi för i dag om det svenska industrialiseringsbiståndets utformning. Det gäller förädlingsindustrin. Låt oss se på hur den privata industrin i de rika staterna har etablerat sig i u-länderna och fortfarande etablerar sig! Det är ett par punkter som är viktiga där. För det första är de industrier som etableras i utomordentligt stor utsträckning mycket kapitalintensiva, och det betyder två saker, som delvis också har berörts i den debatt som förts här i dag. Den kapitalintensiva tekniken betyder att de privata utländska investeringarna ofta får låg sysselsättningseffekt. Det hade varit bättre om man hade haft tillgång till en arbetsintensiv teknik, som kunde producera samma varor med arbetsintensiva metoder. Forskning på det området har startats i vissa internationella organ. Men kvar står att sysselsättningseffekten blir låg av de kapitalintensiva industrierna, och det medverkar till att öka de stora slumproblemen, arbetslöshetsproblemet, i u-ländernas storstäder. Denna sak har diskuterats en del, men den andra sidan av myntet är också väsentlig. I och med att man har så kapitalintensiva industrier används kapitalet, som är en utomordentligt knapp faktor i u-länderna, på ett orationellt sätt. Det vore bättre om detta knappa kapital kunde styras in på andra områden — för uppbyggnaden av u-ländernas industrier och infrastruktur — än till just dessa mycket kapitalintensiva industrier, där en annan teknik hade kunnat tillämpas. För det andra är de utländska investeringarna i mycket hög grad starkt importberoende och det på ett speciellt sätt. Man har en mycket hög procent råvaruimport till de utländska företagen i u-länderna. Man har en hög procent halvfabrikatimport och komponentimport. Och varifrån? Jo, just från industriländerna och ofta från de företagsgrupper i industriländerna som dessa företag tillhör. Ett företag i ett u-land importerar alltså i mycket hög grad råvaror och halvfabrikat från sina egna grupperingar i industrivärlden. Det gör man av två skäl. Dels är detta ett sätt att sälja sina produkter på många områden, att få en marknad i u-länderna för att sälja också halvfabrikat och komponenter, dels är detta tyvärr ett effektivt sätt att överföra stora vinster till hemlandet. Det är vanligt att man sätter orimligt höga priser på dessa importerade halvfabrikat och komponenter. På det sättet betalar man alltså egentligen sig själv — man för ut stora vinster hem till industrivärlden. Det finns många konkreta exempel på att det sker en industrialisering på det sättet. Detta avser importen. När det gäller exporten får man tyvärr konstatera att exportinriktningen är utomordentligt svag. Det är ytterligt sällsynt att de utländska företagen i u-länderna har en inriktning som innebär att de intresserar sig för att exportera produkterna från u-länderna och bidra till att förbättra sin mycket dåliga betalningsbalans, som i sin tur är en knapphetsfaktor som försämrar möjligheterna att genomföra andra mål. I de fall där utländska investeringar är exportinriktade har företagen av starka u-länder såsom Indien, som har haft möjlighet att lagstifta i dessa frågor, i viss mån tvingats till en viss exportinriktning. Detta kan exempelvis ske på det sättet att såsom villkor för ett företag att erhålla utländsk valuta uppsätts att företaget exporterar en del av sina produkter. Det är ofta genom tvång som man har kunnat åstadkomma en mycket blygsam exportinriktning. Detta gäller företagsamheten i stort — det gäller också svenska företags etableringar. En annan punkt som det är väsentligt att ta upp är att företag, när de går in på konsumtionsvaruindustrier, mycket ofta investerar på det knappa lilla konsumtionsunderlag som finns och exploaterar det i stället för att successivt bygga upp en köpkraftig marknad i enlighet med u-ländernas prioriteringar. Det betyder t.ex. att man i Afrika och även i andra delar av världen har fått en orimligt hög utländsk etablering just på dryckesvarornas, bl.a. ölindustrins, område. Industrivärlden går alltså här in och etablerar sig på områden som gäller lätt exploaterbara behov. Lika väsentliga som dessa punkter är några punkter som berör hur det utländska företaget så att säga passar in i u-landets egen planering — i den miljö där företaget kommer att finnas. Till att börja med kan allmänt sägas att spridningseffekterna av utländska investeringar i förädlingsindustrin ofta är svaga. Företaget har sällan en väl utbyggd kedja med underleverantörer, som ger en spridning av sysselsättningen. Det förekommer — det finns alltså undantag — men motsatsen kan sägas vara ett allmänt fenomen. Man kan säga att dessa investeringar är dåligt integrerade och motverkar u-ländernas planering på ett annat område, nämligen kunskapsöverförandet — träningen av u-ländernas egen kapacitet att driva industrier. I starka u-länder åter, såsom Indien, finns en vilja att landet självt successivt övertar företagsledande funktioner. Man vill träna företagsledare och högre tjänstemän — indier alltså — som successivt skall kunna överta verksamheten, så att u-länderna själva kan få i gång sin industrialisering med tränade människor från det egna landet. Här har man infört en lagstiftning, som successivt skall trappa ned det utländska inflytandet. Det finns många exempel på hur de privata industrierna här på olika olagliga sätt, t.ex. genom korruption och utpressning, har motverkat genomförandet av en sådan lagstiftning. Det har också kommit till offentlig kännedom genom en SIDA-utredning för ett par år sedan att svenska företag genom olika slags aktiviteter har lyckats kringgå den indiska lagstiftning som alltså kräver en nedtrappning av det utländska personalinflytandet i företagen. Det förhåller sig på samma sätt när det gäller delägarskapet. Indierna har ett intresse av att successivt minska den utländska ägarandelen och öka den indiska. Det finns bl.a. en 50-procentsregel. Också här kringgår utländska företag på olika sätt den regeln genom utnyttjande av bulvaner, som köper aktier och liknande. Man har kunnat påvisa att detta även gäller svenska företag. Det rör sig alltså om en bristande social integration i u-landets planering. Mycket ofta — det gäller även svenska privata investeringar — får man säga att forskningsarbete, produktutveckling och liknande sker i industrivärlden. Det är i regel rena produktionsenheter som ligger utlagda i u-länderna, medan produktutveckling och forskning endast i ringa utsträckning får en spridningseffekt, som successivt förbättrar landets möjligheter att öka forskningskapaciteten. Så gott som undantagslöst sker produktutvecklingsarbetet i industrivärldens företagscentra och inte i u-länderna. Självfallet måste en sådan här uppräkning kompletteras med påståendet att en sysselsättningseffekt och andra positiva effekter mycket väl kan uppkomma genom privata investeringar. Men det väsentligaste är ju vilka alternativen är. Det väsentligaste är inte att fråga, om vi skall ha privata investeringar som vi ger statligt stöd eller inga investeringar alls. Den fråga som bör belysas är: Finns det någon alternativ väg att skapa en industrialisering och kapitalutveckling i u-länderna? Varför har det blivit på detta sätt? Varför visar de privata industrierna upp en så pass negativ bild? Jag skall endast nämna några punkter. Det är först och främst en följd av den företagsekonomiska lönsamhetsinriktning som företagen har. Den har just i underutvecklade länder tagit sig det uttrycket att man har velat komma över de höga handelshinder som har uppstått och sälja på en tidigare marknad. Industriinvesteringarna i u-länderna har ofta motiverats av att man har velat få en försäljningsorganisation för moderbolagets produkter. Det är naturligtvis någonting som u-länderna primärt inte kan ha intresse av. Möjligheten att genomföra en sådan här etablering på det sätt som man har gjort är naturligtvis beroende av den politiska styrka som företagen har haft i många länder. Indien var ett exempel där företagen har haft något så när stark motpart. I många afrikanska länder med svagare regeringar har man lyckats hålla den inhemska arbetskraften helt utanför arbetsledarutbildning och högre tjänster i företagen för att t.ex. undvika nationaliseringsrisker. I Dagens Nyheter i söndags förekom en diskussion om de multinationella företagens roll, där Sven Fagerberg exemplifierade hur Ford kunde spela på de engelska och de västtyska regeringarna och utöva en viss utpressning på dem. Ford kunde hota att inte vidareutveckla sin produktion i England utan göra det i Västtyskland i stället. Detta är alltså hot som multinationella företag kan ställa i starka industriländer. Det är givet att de i svaga u-länder har en helt annan och större politisk betydelse. De multinationella företagen — företag över huvud taget som har filialer i andra länder — utvecklas mycket snabbt. Man kan säga beträffande Förenta staterna att försäljningen på utlandsmarknader sker i viss utsträckning genom export från Förenta staterna men att två och en halv gånger så stor kvantitet försäljs i u-landet genom etablering utomlands — alltså en viss mängd via export till utlandet och två och en halv gånger så mycket via produktion utomlands. Ungefär en fjärdedel av världens totala industriproduktion härstammar i dag enligt vissa beräkningar från vad som kan kallas multinationella företag. Svenska erfarenheter har vi framför allt från investeringsgarantisystemet, som också berörs i denna översyn. Investeringsgarantierna har gått till de länder vi har prioriterat. Men de länderna har inte prioriterats av de privata företagen, eftersom inga företag, såvitt jag känner till, har sökt investeringsgarantier, trots att den marknad som investeringsgarantisystemet avser rör sig om ungefär 750 miljoner människor. Jag skulle tro att det är ungefär hälften av hela u-världens befolkning. I propositionen sades det, när man tillskapade systemet, att skulle det saknas intresse för investeringar i dessa länder är detta ett bevis på att investeringsgarantier inte är ett effektivt biståndspolitiskt medel. Marknaden har varit stor, och det har funnits privata företag som har etablerats i de länder där man har kunnat söka investeringsgarantier under den här tiden men som ändå inte sökt investeringsgarantier. Vi måste då ställa oss frågan — och den bör väl också beröras i en sådan översyn — om de inte har varit intresserade av att föra den form av hygglig arbetsplatspolitik som förutses i systemet, när det talas om tillfredsställande arbetsvillkor, tillfredsställande anställningsvillkor, en positiv inställning till fackföreningsrörelser osv. Den frågan måste göras mot bakgrunden av de etableringar som har skett i länder där man har kunnat utnyttja systemet, men inte sökt. Förra året väcktes socialdemokratiska motioner om industrialiseringen av u-länderna. Ett av de allra väsentligaste problemen för u-världen är hur den skall kunna utvecklas från en jordbruksbaserad produktion till en industriproduktion utan att genomgå alla de kvalfulla faser som vi har genomgått i vår del av världen. Och hur detta skall kunna ske så, att u-länderna själva kan överta ansvaret för industrialiseringen? Hur skall industrier kunna utvecklas som passar in i u-ländernas planering och inte, som i de exempel jag gav, går tvärtemot den planeringen?

Vad vi framför allt eftersträvar är att utveckla en arbetsintensiv teknik, där u-landet kan tillgodogöra sig de stora reserverna av människor som är arbetslösa, samtidigt som kapitalresurser kan frigöras för det som i denna fas av utvecklingen bäst tjänar u-landet. Det är mot den bakgrunden man skall se utrikesutskottets majoritetsförslag, som tar sikte på frågan var gränsen går mellan å ena sidan biståndspolitiska effekter och hur biståndspolitiska motiv för verksamheten bör utvecklas och å andra sidan kommersiella motiv. Reservanterna tar för givet att den privata verksamheten i u-länderna har ett positivt syfte, som kan stödjas av en biståndsmyndighet. Detta är den väsentliga distinktionen mellan majoritetens och reservanternas förslag. De mekanismer som verkar på den privata industrialiseringens område verkar också i andra sammanhang som rör biståndsverksamheten. Jag skall mycket kort nämna något om Världsbanken — eftersom den har varit uppe till diskussion tidigare kan jag inskränka mig till en del av vad jag har att säga om den.

Ett exempel kan belysa detta; det gäller bankgruppens inställning till att prioritera olika sektorer i utvecklingen. Bankgruppen vägrar fortfarande att finansiera projekt för landsbygdens vattenförsörjning. Man har även i länderrapporter uttalat tveksamhet när det gäller vad man kallar den ekonomiska nyttan av förbättrad vattenförsörjning på landsbygden — det gäller Tanzania. Det finns enligt bankens mening mycket liten anledning att anta att en förbättrad vattenförsörjning är en särskilt produktiv investering på landsbygden. Man ifrågasätter det kloka i att Tanzania använder en betydande del av utvecklingsbudgeten för det ändamålet. Man vill alltså inte prioritera just den sektor — den successiva industrialiseringen på landsbygden med arbetsintensiv teknik — som inte minst utrikesutskottets betänkande handlar om. Man vill inte prioritera de grupper av människor som är bland de fattigare i de fattiga länderna. Man har heller inte tillräcklig insikt om eller förståelse för de fördelningsmekanismer som verkar. Det har nyligen rått en stark politisk konflikt mellan Världsbanken och regeringen i Ceylon till följd av de höga vattenavgifter som satts i ett vattenförsörjningsprojekt i städerna. Regeringen i Ceylon menar att vatten bör vara en fri nyttighet, men det gör inte Världsbanken. Med den prissättning som sker blir det en vattenförsörjning för överklassoch medelklassgrupper i överklassoch medelklassområden. Det blir inte ett bistånd som kommer de fattigaste till godo. Den typen av fördelningsmekanism beaktar man ännu inte i Världsbanksgruppens verksamhet. Hur skall då Sverige ställa sig till Världsbanksgruppen? Vi bör kontinuerligt kritisera de inslag i Världsbanksgruppens verksamhet, där man går på tvärs mot sociala målsättningar. Sverige framför en sådan kritik i Världsbankens olika organ. Jag skall inte upprepa vad herr Möller i Gävle har sagt om IDA som det enda alternativet för dagen för ett omfattande kapitalbistånd. Sveriges möjligheter där är att söka påverka och hävda u-ländernas intressen. Detta är också u-ländernas eget önskemål. Deras önskemål är icke att Sverige skall utträda ur bankgruppen som kommunisterna föreslår. Vi har ännu inte av den kommunistiska gruppen fått svar på frågan om de egendomliga uttalanden som gjorts såväl i dess motion som i herr Jörn Svenssons inlägg, enligt vilka man helt avslår bidrag till Världsbanksgruppen efter det att man år 1967 lade fram förslag om ytterligare ett bidrag till samma bankgrupp. Enligt herr Svensson i Malmö förkroppsligar Världsbanksgruppen i dag utsugarintressen i alla världsdelar. Han säger att det är de verkliga reaktionärerna som vill ge pengar till Världsbanksgruppen. När kommunisterna år 1967 och andra år då ni röstat för Världsbanksgruppen och yrkat på högre anslag, var ni i det läget verkliga reaktionärer eller inte? Det går inte att som herr Takman försöka säga att det skett en utveckling i bankgruppen efter 1967 som lett till något slags hårdare hållning. Tvärtom borde såväl herr Takman som hela den kommunistiska grupp som motionerade 1967 — det var en partimotion — känna till att Världsbankens verkligt flagranta politiska inblandning och stöd för Förenta staternas intressen ligger på 1950-talet. Det kan inte vara okänt år 1967. Det går inte att hävda att det skulle ha skett någon drastisk försämring av bankgruppens verksamhet. Det flagranta stödet till kapitalistiska intressen ligger före den perioden. Slutsatsen blir att Sverige kritiskt måste granska länderval, fördelningsmekanismer och projekt. Sverige gör det, och Sverige kritiserar där bankgruppen, vilken har kvar sina företagsekonomiska bedömningar. Reservation nr 5 har hittills inte diskuterats från utskottsmajoritetens sida. Den gäller mittenreservationen om befrielserörelser. Jag skall försöka fatta mig mycket kort om den. Motionens syften är helt tillgodosedda i utskottets betänkande. Herr Wirmark säger i reservationen och motionen att det bör vara större bidrag. Vi säger i utskottets betänkande att man skall ägna stor uppmärksamhet och stöd åt sociala befrielserörelser. Man vill tilllägga nya politiska kriterier på vilka rörelser som skall få bidrag. I den uppräkning av kriterier som man gör finns såvitt jag kan se ingen precisering utöver den som gäller i dag. Man talar om att riksdagen skall föreläggas en plan för utbyggnaden av biståndet. Det måste vara en flerårig plan. Detta framgår klart av motionen. Hur är det möjligt att framlägga en flerårig plan för stöd till sociala befrielserörelser, när dessa utgöres av rörelser som för krig? Skall man göra något slags prognos på hur kriget kommer att gå tre fyra år framåt i tiden och efter det göra upp planen? Naturligtvis måste man ta ställning till varje särskilt fall, och det finns ingen anledning att hävda att utskottets skrivning här skulle innebära någon snålhet. Tvärtom är det så att de ansökningar som har kommit in svarar väl mot de bidrag som utgått. Man har inte på grund av medelsbrist hindrats att ge bidrag. Herr Virgin har också berört de sociala befrielserörelserna i ett inlägg. Det var ett inlägg som kanske hade karaktären av en brasklapp. Han hamnade på bifall till utskottets utlåtande men ville ändå ge en rad kritiska kommentarer om deras sätt att arbeta. De kontrollerar, säger han, inte särskilt stora territorier. Men det väsentliga är väl att konstatera att rörelser som får stöd från utskottet och från riksdagen är t.ex. MPLA, som har omfattande stöd i delar av Angola och har en civil administration uppbyggd. Detsamma gäller FRELIMO och PAIGC. Det är inte bara små rörelser, som rör sig mellan olika gerillaområden, det är rörelser som bygger upp en civil verksamhet och administration, och det är den verksamheten som vi stöder. De kan inte åstadkomma någonting, säger han, mot välorganiserade trupper från regeringssidan. Jag vet inte vad det uttalandet syftar till. Är det ett motiv att inte stödja en verksamhet att den, som herr Virgin sade, är en utsiktslös kamp? Det är givet att rörelserna arbetar under mycket hårda omständigheter, inte så mycket för att man har regeringstrupper mot sig som för att regeringstrupperna är stödda av NATO. I krigföringen från fiendesidan — från befrielserörelsernas synpunkt — har man tillgång till den mest moderna förstörelsetekniken, napalm osv. Därför försvåras deras arbete. Herr Virgin säger också att OAU inte visat något intresse för rörelserna. Jag skall bara hänvisa till OAU:s befrielsekommitté, som bl.a. genom verksamhet där man tagit kontakt med den svenska biståndsmyndigheten har visat ett starkt intresse för befrielserörelserna. Det är också OAU-gruppen som i FN så att säga är spjutspetsen för ett ökat stöd till befrielserörelserna. Slutligen säger herr Virgin att vi inte skall lösa konflikter med våld. Det kan jag hålla med om. Men det är inte befrielserörelserna som är orsaken till våldet i dessa länder.

Det är ju detta som så starkt är värt att stödja, att rörelser som utmanas hårt genom en fientlig övermakt ändå förmår prestera ett civilt utvecklingsarbete. Det är ett av de få hoppfulla tecknen i dagens värld.

Herr talman! Det är trots allt inte så, herr Hellström, att det bara är MacNamaras utnämning till ordförande i Världsbanken — ett i och för sig djupt komprometterande faktum — som dikterar det förhållandet att vpk har beslutat sig att gå till attack mot denna typ av s.k. bistånd. Det är också så att det har hänt saker och ting med långivningens struktur i Världsbanken.

Men felet med er är att ni inte bara tiger om detta, ni försvarar det. Ni försvarar Världsbankens handlande, och ni kommer framför allt att i dag, och förmodligen i fortsättningen, framhärda i att rösta för det.

Fru talman! Det finns visst, herr Hellström, en skillnad mellan reservationen vid punkten 5 och majoritetens skrivning beträffande motståndsrörelserna, och det finns också en skillnad i sak. Helt kort bara: Stödet har hittills gått till ett fåtal rörelser. Det är många och även betydelsefulla rörelser, som hittills icke har fått något stöd eller bara blygsamt sådant. Det gäller Angola, Rhodesia, Sydvästafrika och Sydafrika. Herr Hellström ironiserade också över att vi hade begärt en samlad bedömning eller en plan för biståndet. Det är helt naturligt att göra det. Eftersom biståndet inte har gått till mer än ett fåtal organisationer fordras en prövning av vilka behov de olika rörelserna har och var stödet bör sättas in. Vad vi begär är alltså att SIDA skall göra en samlad bedömning och återkomma. Och då blir det inte bara fråga om nuvarande blygsamma belopp. Det är helt enkelt inte riktigt att det bara finns behov för det fåtal miljoner som för närvarande anslås för ändamålet.
Fru talman! Till herr Wirmark vill jag bara säga att mittenreservationen inte föreslår ett öre mer i bidrag till nationella sociala befrielserörelser. Om det är som herr Wirmark säger, varför har i så fall inte herr Wirmark motionerat om vissa bestämda bidrag till sådana sociala befrielserörelser som regeringen och biståndsmyndigheten tydligen skulle vara snäva mot? Det är naturligtvis till de rörelser som har en stark kontroll, som har en civil administration som de stora pengarna i detta sammanhang går. Det finns sedan rörelser, som herr Wirmark också räknade upp, som är rena exilrörelser och som får administrationsbidrag och liknande, men självfallet av mindre storleksordning helt enkelt därför att det gäller exilrörelser som inte gör anspråk på att ha byggt upp en civil administration i landet. De får i ökande utsträckning anslag för administration, och det finns ingenting i årets budget som förhindrar en expansion av den verksamheten, ingenting! Jag kan försäkra herr Wirmark att det inom budgetanslaget finns utrymme för expansion både av bidrag till exilrörelser, som har kontorsadministrativa behov och liknande, och till de rörelser som de facto har byggt upp en civil verksamhet i de befriade delarna av länderna. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att den fina retoriken från det första anförandet kanske har fallit ihop en del. Då gällde det reaktionärer och progressiva. De reaktionära var de som stöttade upp Världsbanken, de progressiva var några andra. Nu har det hela blivit en rationell bedömning av bankgruppens beteende före och efter år 1967. Och herr Svensson har mage att påstå att Världsbanksgruppen skulle ha så att säga fascistiserats så kraftigt sedan 1967 att det var detta som motiverade kommunisternas ändrade hållning! Han tar upp exemplet Indonesien och säger att vi där har tigit. Vi har inte tigit — i fallet Indonesien har man just från svensk sida riktat kritik mot Världsbanken. Men eftersom Jörn Svensson tog upp exemplet Indonesien, finns det skäl att påminna honom om de stora krediter som har givits till Sydafrika under tidigare perioder, före 1967. Jag skulle våga göra den bedömningen att Världsbankens tunga finansiering av reaktionära och fascistiska regimer legat före 1967 och inte efter 1967. Vi måste alltså konstatera att det inte längre är en fråga om att stödja imperialismen eller att bekämpa den — det är en fråga om att kommunisterna har gjort ett stort fiasko.

Fru talman! Även om det kan förefalla elementärt och självklart, så kan det vara nyttigt att i den här diskussionen erinra om de centrala problem, som vi ständigt återkommer till i vårt arbete här hemma och ute i världen när det gäller att skapa goda och människovärdiga levnadsförhållanden för alla. Och de problemen är: 1. Hur skall vi kunna försäkra oss om att våra gemensamma tillgångar — naturtillgångarna, de mänskliga, tekniska och ekonomiska resurserna — utnyttjas så att de i största möjliga utsträckning främjar ekonomisk, social och kulturell utveckling? 2. Hur skall vi fördela dessa gemensamma tillgångar rättvist mellan nationer, grupper och individer? 3. Vem skall bestämma hur dessa gemensamma resurser utnyttjas och fördelas? Den som ser på vårt eget samhälle i dag kan konstatera att de sannerligen inte hör till de frågor, där det råder någon enighet, eller att vi själva lyckats särskilt väl med att lösa dessa problem. Ändå är vårt samhälle i jämförelse med världen utanför en idyll. Den verklighet som omger oss är kaotisk och brutal. Förnuft, rättvisa och solidaritet spelar inte någon stor roll i världspolitiken eller i det ekonomiska livet i dag. Det råder en fruktansvärd disproportion mellan vad som satsas på konstruktivt samhällsbyggande och vad som satsas på rustningar, krig och förstörelse, mellan långsiktig planering för ett förnuftigt utnyttjande av resurserna och en hänsynslös plundring och förgiftning av vår livsmiljö. Och det har också lett till att sådana saker som mänsklig värdighet, medinflytande, rättssäkerhet, ja t.o.m. anständiga levnadsförhållanden, hälsa och kunskap är privilegier i många länder. Våldet och hotet om våld i förening med ekonomisk utpressning och utnyttjande har aldrig spelat större roll än i dag. Låt oss aldrig glömma att världsfattigdomen inte är anonym utan ett resultat av och ett symtom på grundläggande sociala orättvisor. Just därför att situationen är så mörk, är det viktigt att slåss för förnuft, rättvisa och solidaritet, att påminna om vad som kan och måste göras för att förbättra människors levnadsförhållanden. Och då kan vi inte komma förbi de grundläggande problem om utveckling och rättvis fördelning som jag erinrade om inledningsvis.

Här i Sverige har dessa principer och mål för biståndsarbetet varit självklara från början, men det hindrar inte att tillämpningen av dem kan vara besvärlig och självklart kontroversiell. Allteftersom vi vinner erfarenhet av deltagande i praktiskt utvecklingssamarbete och ökade kunskaper om förhållanden ute i världen har det blivit möjligt att förfina och förbättra våra arbetsmetoder, så att de på ett effektivare sätt främjar en utveckling som leder till rättvisare och bättre levnadsvillkor. Det var det som skedde bl.a. när riksdagen förra året fastställde de preciseringar vad gäller valet av arbetsområden, projektoch samarbetspartners, som regeringen föreslog i 1970 års statsverksproposition. Jag har med tillfredsställelse konstaterat att dessa principer ytterligare utvecklats och befästs i samband med årets budgetbehandling av regering och riksdag. Detta förhållande har också med kraft slagits fast av utrikesministern och företrädarna för utskottsmajoriteten. Jag vill i detta sammanhang säga att jag tror att det är av stort värde att vi nu, sedan familjeplaneringens betydelse insetts av allt flera, kan börja tillämpa samma integrationsoch koncentrationsprinciper på arbetet inom familjeplaneringens område som på andra områden. Detta kommer — det är min övertygelse — att underlätta arbetet och att bidra till en förbättring av arbetsresultaten. Det är uppenbart att mycken möda behöver läggas ned när det gäller att söka sådana former för arbetet att familjeplaneringen verkligen når ut till de många människorna på landsbygden i u-länderna. Skall man lyckas med det, krävs, som utrikesministern anförde, en integration av familjeplaneringsverksamheten i en allmän hälsooch sjukvårdsorganisation, som når ut till alla, och ett samhälle som utvecklas i sådan riktning att människorna vågar hoppas på och planera för en bättre framtid. Det innebär självfallet också att vi för att uppnå goda resultat måste koncentrera dessa insatser till länder där utvecklingen går i sådan Fru talman! Trots denna betydande enighet om målen för vår biståndsverksamhet har det förekommit en mycket hetsig debatt om just metoderna och då i synnerhet i ländervalsfrågan. Flera talare har varit inne på den frågan, och jag håller med fru Lewén-Eliasson när hon säger, att det är lika bra att motsättningarna på de punkter där de finns öppet erkänns och diskuteras. Men det har dessvärre också förekommit många egendomliga missförstånd och feltolkningar vad gäller förra årets riksdagsbeslut. Jag vill därför göra några kommentarer. Jag vill börja med att fråga om någon anser att vi mot bakgrunden av våra uppställda mål kan tänkas samarbeta med alla länder eller med vilka länder som helst. Det är alldeles uppenbart en orimlig tanke. Skall vi då inte välja sådana länder för våra insatser där vår hjälp verkligen kan få strategisk betydelse? Det har sagts i debatten att vi från socialdemokratiskt håll skulle vilja göra ett politiskt betingat urval. Vad menar man då? Självklart är det politiskt. Det är alla våra målsättningar för biståndspolitiken — som alla instämt i — från den utgångspunkten, att de innebär att vi gör mycket klara ställningstaganden när det gäller att tala om vad det är som skapar goda levnadsförhållanden. Att göra sådana politiska ställningstaganden är väl inget att skämmas för? Men vad det inte är fråga om är att anlägga snävt partipolitiska synpunkter på ländervalet eller ägna sig åt någon dogmatisk teori. Man får nog gå till partier utanför kretsen av de demokratiska för att finna något sådant. Ty vi kännetecknas ju alla av att vi tror på det konstruktiva samhällsbyggandet. Vi har ju också sagt att det grundläggande är inte vad ett lands regim kallar sig, utan vad som verkligen uträttas i ett land för att förbättra människornas levnadsförhållanden. Ingen har heller, som det påståtts, sagt att det skulle vara fråga om plötsliga förändringar. Ändå framförs dessa beskyllningar gång på gång i debatten. Jag frågar mig därför om det bara är missförstånd eller om det är medvetna försök att misstänkliggöra förra årets statsverksproposition och om detta också är bakgrunden till vad som har sagts om att riksdagen skulle ha frångått denna i sina beslut förra året och i år. Vad riksdagen gjorde förra året var att man utförligare beskrev det som hade sagts i propositionen och ansträngde sig att ge en skrivning som skulle motverka denna typ av missförstånd. Det är också vad utrikesministern har sagt till herr Turesson i dag. Men det innebar självklart inte att man frångick de grundläggande principerna. Jag vill erinra om vad som står i årets utskottsbetänkande: ”Mot denna bakgrund kan man se frågan om de svenska utvecklingsinsatsernas inriktning på såväl ämnesområden som länder. För att pröva i vilken utsträckning våra insatser stimulerar mottagarländernas egna utvecklingsansträngningar och bidrar till ekonomisk och social utjämning fordras en bedömning av dessa länders utvecklingspolitik.

Fru talman! Behovet av en långsiktig planering av våra biståndsinsatser framstår mot bakgrunden av både dessa förhållanden och behovet att planera för vad som skall hända efter 1974/75 som mycket angeläget. Jag vill verkligen understryka behovet av att UD och SIDA gemensamt kan arbeta fram en långtidsplan med länderprogram som kan föreläggas riksdagen, så att vi får bättre möjligheter än i dag att i realiteten styra utvecklingsprogrammet. Jag vill i anslutning till detta gärna markera vad jag trodde skulle vara självklart, nämligen att det inte behövs några demonstrationer för att tala om att riksdagen står fast vid enprocentsmålet. Detta är inget riktmärke utan ett beslut om en minimimålsättning, och det kommer självfallet ingen att rygga. Jag har i dag uppehållit mig ganska mycket vid att det som vi ser hända omkring oss ute i världen kan tydas som tecken på att vi lever i en ond och vansinnig tid och att mycket av det som händer inte är ett framåtskridande utan en tillbakagång. Och det gäller kanske alldeles särskilt när vi ser på utvecklingen i Indokina, som har kommit att symbolisera strävandena efter fred, självständighet och social rättvisa men också förtryck, meningslös förstörelse och övergrepp. Man behöver inte tala med många och stora ord om de lidanden som människorna där dagligen år ut och år in utsätts för och hur de angripande hela tiden begår övergrepp mot de civilisationens och humanitetens principer som vi alla bekänner oss till. Men det finns anledning att i dag också påminna sig, att vad vi ser är en situation och en krigföring, som är ett hån och en utmaning mot allt det konstruktiva arbete som görs i världen i dag för att förbättra människors levnadsförhållanden. Medan vi här tillsammans med andra arbetar för att skapa metoder för utveckling och avsätta resurser för utveckling, ägnar man sig där åt att förstöra allt det som Indokinas folk med hårt arbete och stora umbäranden har kunnat bygga upp. Sedan förtjänar nog också någonting att understrykas, som kanske mer än något annat visar avsikterna och karaktären hos de krafter som möts. Medan de fattiga indokinesiska folken, överfallna av en stormakt, kämpar för att försvara sina liv, anser de det ändå viktigt att avsätta mycket arbete och stora resurser på att bygga upp en civil administration, ett fungerande dagligt liv, hälsooch sjukvård för människorna i landet. Samtidigt finner angriparna för gott att skära ned sina sociala program, trots att det råder fattigdom och social nöd i det egna hemlandet. Krigföringen i dag är sådan att den ödelägger stora delar av Indokina och för lång tid framåt förstör människornas livsmiljö. Den har många inslag som vi betraktar som omänskliga och omöjliga att acceptera. Jag vill gärna sluta mitt anförande med att betona två saker. Den ena är — och det är det väsentliga — att det är oerhört viktigt att vi ökar vårt bistånd till folken i Indokina. Det är fråga om att hjälpa dem att överleva i en ond och svår tid. De insatser vi har gjort hittills måste kraftigt förstärkas, och det gäller i synnerhet det bistånd som skall lämnas till FNL i Sydvietnam och det bistånd som jag hoppas att vi snart skall inleda till befrielserörelserna i Laos och Cambodja. Jag hoppas att det skall vara möjligt för utrikesministern att inom en snar framtid redovisa att Sverige kommer att göra en insats riktad till de här tre befrielserörelserna.

I så fall kommer det i själva verket också att inordnas i dess säkerhetssystem. Skall vi hjälpa folken i Indokina, då skall vi göra det i sådana former att vi är säkra på att biståndet verkligen kommer folken till godo och så att det inte omöjliggör för oss att i en framtid bidra till återuppbyggnadsarbetet i ett fritt Vietnam.

Fru talman! Det skulle inte förvåna mig om åtskilliga som lyssnat till den här debatten känner sig litet konfunderade, för att inte säga något omtumlade. Jag tänker inte, fru talman, på den sena tidpunkten, men det är något som inte riktigt stämmer. Herr Korpås ansåg sig kunna slå fast att några egentliga skiljaktigheter i uppfattning inte förelåg om de grundläggande riktlinjerna för u-hjälpsprogrammet, sådana de drogs upp 1962 och senast igen 1968. Inte heller oppositionen har ändrat grundåskådning, om man får tro herr Korpås, och det är bra det. Herr Korpås har fått erkännande för att han har sagt detta, och jag vill gärna ansluta mig till dem som tar fasta på hans uttalande. Men i så fall är det likväl ganska märkvärdigt att den här enigheten tar sig uttryck i en talarlista, som ursprungligen upptog 28 namn, och ett utskottsbetänkande, till vilket de borgerliga fogat inte mindre än 14 reservationer. Jag förstår väl om herr Korpås därför känner sig besvärad över den här bristande överensstämmelsen mellan å ena sidan viljan till bred uppslutning kring u-hjälpsprogrammet och å andra sidan de uttryck som denna goda vilja tagit sig i praktiken. De som gör sig mödan att läsa dessa 14 reservationer skall finna att innehållets tyngd — det måste jag säga, fru talman — och budskapets klarhet dess värre inte står i rimlig proportion till reservationernas antal och omfattning. Jag har inte kunnat finna att vare sig herr Dahlén, herr Wirmark eller andra företrädare för folkpartiet i den här debatten kunnat skingra oklarheten i fråga om syftet med folkpartiets många reservationer. Vad är det egentligen reservanterna vill, frågar man sig onekligen. Vill de åstadkomma kraftiga anslagsökningar? Nej, visst inte. Sträcker sig deras ambitioner så långt att de i likhet med den lilla skaran folkpartistiska ungdomar här på Sergels torg vill ha en ny och många gånger högre riktpunkt för de resurser som det svenska folkhushållet skall avdela för hjälpinsatserna? Nej, det är det inte alls fråga om. I varje fall har debatten snarast givit intryck av motsatsen. Av de 14 reservationerna utmynnar inte alla — det är jag medveten om — men de flesta i en hemställan om att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och ge till känna vad reservanterna anfört om principerna för handläggningen av biståndsverksamheten. Det är inget ont i det. Ingen skall emellertid av den kritiska undertonen i dessa reservationer förledas att tro att det är några nya synpunkter och originella uppslag som förs fram. Det framgår redan av propositionen att de flesta önskemålen i det hänseendet redan är tillgodosedda, att departement och myndigheter i sitt arbete redan tillämpar de principer som reservanterna efterlyser. Under de föredragningar som utskottets ledamöter hade förmånen att lyssna till fick vi också klart belägg för att så var förhållandet. Jag upprepar därför frågan: Vad är syftet? I morse, fru talman, fick jag i min hand ett flygblad, som jag nästan skulle vilja koppla ihop med ett försök att besvara den här frågan — vad ändamålet med folkpartiets motion är. Detta flygblad föreställer ett färgat barn, och det står som rubrik: ”Nog med svek”. Det som följer vill jag läsa in i protokollet, för det är rätt anmärkningsvärt: ”Protestera 1 april, då riksdagen än en gång troligtvis fattar beslut om en orimligt snål u-hjälp.” Flygbladet är undertecknat av folkpartiets ungdomsförbund i Storstockholm, och bland de medverkande anges tre av kammarens ledamöter, herrar Ahlmark, Romanus och Ullsten. Jag hörde inte det budskap som dessa herrar gav de fåtaligt församlade ungdomarna på Sergels torg. Sade de till dem att vi har deltagit i det här sveket som ni vänder er emot? Det skulle vara roligt att få höra om detta var det budskap som herr Ullsten, herr Ahlmark och herr Gabriel Romanus uppbyggde dem med. När folkpartiets talesmän här i dag understryker att de i allt väsentligt är överens med utskottets majoritet om u-hjälpens mål, dess inriktning och omfattning så vill man samtidigt kunna hänvisa till reservationen. Vi har ett program, menar folkpartiet, som är ambitiösare — och det kanske var det som herrarna som medverkade i protestmötet framförde — och mycket mera framåtsyftande än det nuvarande. Ja, den kluvenhet som kännetecknar folkpartipolitiken i så många stora frågor framträder här återigen. Men det är inte bara kluvenhet — det är ett dubbelspel som jag inte tycker är värdigt ett parti som gör anspråk på att bli respekterat. Slutligen skulle jag vilja ta upp en fråga där uppfattningarna faktiskt klart går isär; fru Dahl var inne på det, fru Lewén-Eliasson tog upp det. Det gäller frågan om länderfördelningen. Jag tror det är nödvändigt att det blir klart utsagt att på den punkten överensstämmer inte uppfattningarna. Ingen avser väl att avbryta pågående projekt — det är det inte fråga om. De skall fullföljas och kommer såvitt jag förstår att fullföljas. Men när anslagsramarna nu undan för undan vidgas, så är det rimligt att man skärper kriterierna då man engagerar sig i nya länder och i nya projekt, även om de projekten ligger i tidigare biståndsländer. Jag hörde vad utskottets talesman sade: Naturligen kommer därför den proportionella andel som de äldre biståndsinsatserna i den nuvarande ländergruppen representerar att bli mindre. Och med stor tillfredsställelse hälsar jag utrikesministerns klargörande deklaration, när han behandlade den här frågan i sitt anförande i dag. Fattigdomen, som det talats så mycket om, får inte vara ensamt avgörande för de länder vi väljer; viljan att avskaffa fattigdomen och komma till rätta med nöden måste man samtidigt fästa avseende vid. Därför menar jag — och här tror jag mig kunna tala för utskottsmajoriteten — att en allt större del av det unilaterala svenska biståndet kommer att gå till länder, vilkas politik präglas av strävandena att nå ekonomisk tillväxt men också av en målmedveten vilja att rättvist fördela framstegens frukter.

Fru talman! Deltar man i en demonstration, där det på plakat framställs en del krav och man sedan låter bli att omedelbart stödja de kraven i riksdagen, då ägnar man sig enligt förre handelsministern herr Lange åt ett otillåtet politiskt dubbelspel. Jag skulle vilja fråga: Hur går det med alla förstamajdemonstrationer efter den recensionen av deltagande i demonstrationer? Är det inte så att det även där ibland framförs krav som den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte utan vidare och alldeles omedelbart är beredd att stödja? Det är väl så med demonstrationer, vare sig de äger rum den 1 april eller den 1 maj, att de tar upp frågor som det tar tid att få igenom. Det var en gång — för övrigt inte alltför länge sedan — som också kravet på 1 procent av bruttonationalprodukten i u-hjälp var ett krav som huvudsakligen återfanns på plakat, och inte minst på de plakat som bars av deltagare i möten och demonstrationer ordnade av folkpartiets ungdomsförbund och de andra ungdomsförbunden. Jag tror också att det är en ganska orealistisk tanke att vi skall kunna satsa 5 procent av vår bruttonationalprodukt i u-hjälp under 1980-talet. Men jag tog inte fasta på det så mycket i denna demonstration, utan jag tog fasta på den idealism som styr FPU och andra ungdomsrörelser och som fick dem att ställa upp här i dag. När de bad mig delta, svarade jag också med glädje ja — och jag gjorde det utan att ställa några villkor om att få censurera i deras plakatflora. Jag tycker att det vore klädsamt om även socialdemokrater — och för den delen också moderater — i denna kammare och i denna debatt tog fasta på det stöd som den idealismen innebär för det beslut som vi nu skall fatta, i stället för att använda det gamla knepet att spela ut ungdomsförbunden mot deras partier.
Fru talman! Herr Lange sade att det var sent, och det är det tydligen i varje fall för en del. Herr Lange talade om folkpartiets reservationer; han kunde tydligen vid denna tidpunkt inte upptäcka att folkpartiet inte står ensamt för någon reservation utan tillsammans med ett eller två andra partier. Vidare sade herr Lange att han inte förstod vad det var för mening med sådana här reservationer. Nej, det har han inte förstått alla tidigare år heller, då vi har haft reservationer. Jag skall här bara ge ett exempel på hur herr Lange har uppträtt, när vi från folkpartiets sida med olika metoder har försökt få till stånd en snabbare höjning av biståndet till u-länderna. Vi föreslog direkta höjningar av anslagen till biståndsverksamheten. Då röstade herr Lange emot. Vi föreslog hur man med skatter skulle finansiera höjda anslag. Det röstade herr Lange emot. Vi föreslog under vårriksdagen att regeringen skulle få i uppdrag av riksdagen att till höstriksdagen det året lägga fram förslag om höjda anslag, och vi förklarade oss redo att gå in i en beredning och lägga fram förslag om hur dessa anslag skulle finansieras. Herr Lange röstade emot. Nu föreslår vi att riksdagen skall säga till regeringen att det är nödvändigt att få en jämnare stegring och därmed undvika den stora stegringen budgetåret 1974/75, och jag är säker på att herr Lange om några minuter kommer att rösta emot det förslaget. Vidare föreslår vi i en reservation att en beredning skall tillsättas, som bl.a. tar upp frågan om utvecklingen efter 1974/75, och jag är säker på att herr Lange om ett par minuter kommer att rösta emot även det förslaget. Detta, herr Lange, är väl ett utmärkt exempel på att vill man inte vara med om någonting, så är det bara att rösta emot. Men säg inte att reservationerna är meningslösa!
Fru talman! Först vill jag säga till herr Dahlén, att jag har ingalunda sagt att reservationerna är meningslösa ur folkpartiets synpunkt. Jag har fullt klart för mig att ni har en viss nytta av att kunna åberopa dem, med det dubbelspel ni här bedriver. Sedan är visserligen timmen sen, men jag har för mig att det är årets proposition vi diskuterar, inte vad folkpartiet yrkade för några år sedan i tidigare reservationer. Till herr Ullsten vill jag säga att jag respekterar honom som en allvarlig, välmenande och i dessa frågor kunnig man. Jag kan också trösta honom med att det har förekommit förstamajparoller som jag har vänt mig emot, när jag har varit ute och talat på första maj. När parollerna inte har stämt med det budskap jag velat föra ut, har jag gjort det. Men här fanns det en enda huvudparoll och det var ”svek mot u-hjälpen”. Det fanns inte flera sådana paroller. Talade Ni om för dem, herr Ullsten, att Ert eget ställningstagande var ett annat än denna paroll som fanns på det mötet? Jag fick inget svar på den frågan.

Det var en, skall vi säga, rörelseriktning i den demonstrationen som jag helt och fullt kunde sluta upp bakom, även om jag inte kunde instämma i alla konkreta krav. För övrigt gäller väl för mig i den demonstrationen som för herr Lange i andra demonstrationer, att det enda som vi behöver skriva under helt och hållet är vad vi själva säger.